Herr talman! Först vill jag säga att denna debatt om den framtida barnomsorgen är skandalöst försenad. Och nu när den äntligen kommer är innehållet skandalöst dåligt för barnen, för föräldrarna och för personalen. I den första regeringsdeklarationen från den borgerliga regeringen 1976 utlovades en proposition, som skulle innehålla fasta normer för personaltäthet och gruppstorlek för förskolan. Men löfte om propositionen kom inte förrän i propositionsförteckningen från januari 1980. Nu har vi nästan kommit fram till 1982. Vpk har under många år varnat för att måluppfyllelsen från femårsplanen inte kommer att hållas. Nu kan det klart konstateras, och det gör också regeringen, att inte ens det mycket blygsamma löftet att bygga 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser inom fem år kommer att hållas. I en nyligen gjord undersökning som gjorts av Institutet för social forskning, och som, träffande nog, heter Planering på glid?, konstateras att löftet från femårsplanen missats med 30-40 26. Inte heller den långsiktiga planen med en total behovstäckning i mitten av 1980-talet, vad man nu menar med detta, kommer att kunna hållas. De senaste utbyggnadssiffrorna pekar nedåt, medan behovssiffrorna pekar uppåt. Det hjälper inte vad socialministern än säger — detta är fakta. Behovet är ännu större än vad som socialstyrelsen beräknar. Antalet barn i förskoleåldern med behov beräknas år 1985 vara nästan 400 000, och för skolbarn är siffran lika hög. Det är inte en dålig utbyggnad som behövs för att täcka det behovet. Eftersom i dag bara 19 20 av förskolebarnen får plats och 7 20 av skolbarnen. Det är också stora variationer mellan olika kommuner, och det finns fortfarande kommuner, t.ex. Robertsfors, som inte har en enda plats för förskolebarn eller skolbarn. I Robertsfors har man i stället gått den moderata vägen och försökt satsa på ett kommunalt vårdnadsbidrag. Det finns också andra dokument som visar på den uruselt dåliga tillgången på platser. Nyligen lade familjestödsutredningen fram ett betänkande som visar att efterfrågan är störst när det gäller de minsta barnen. Enligt beräkningarna behövs det 82 000 platser för 0-2-åringarna och 55 000 platser för barnen i åldern 3-6-år. Herr talman! Hur man än räknar och beräknar uti kommunerna eller i utredningar kommer man fram till en enormt stor efterfrågan, och ingenstans är tillgången på platser tillräcklig, om man tar hänsyn till behovet. I den proposition som detta betänkande från socialutskottet bygger på konstaterar regeringen att det råder en mycket stor brist på platser. Man vidgår att kortmålet inte kommer att uppfyllas. Man hävdar att denna brist skall kompenseras av familjedaghemmen, men i 1976 års beslut fanns inte familjedaghemmen med i beräkningarna. Jag tycker att en rimlig utgångspunkt för propositionen borde ha varit dels hur 1976 års beslut skall kunna uppfyllas, dels hur utbyggnaden i fortsättningen skall tryggas. Men några sådana ambitioner finns inte. Tvärtom tyder allt på att vad regeringen vill göra är att sätta ett tvärstopp för all vidare utbyggnad av både daghem och fritidshem. Vänsterpartiet kommunisterna menar att alla barn i åldrarna upp till 12 år måste garanteras en plats i barnomsorgen, i daghem eller i fritidshem, och att familjedaghemmen bara skall vara ett nödvändigt komplement — inte ett så stort alternativ som det faktiskt är nu och som det kommer att bli. Vår inställning till utbyggnaden av barnomsorgen grundar sig framför allt på två förhållanden. Tillgången till daghem och fritidshem är en förutsättning för kvinnornas deltagande i arbetslivet och är därmed en jämställdhetsfråga av första rang. Daghem och fritidshem är också den bästa tillsynsformen om man ser till barnens behov av trygghet, social samvaro och kontinuitet. Dessutom ger dessa institutioner, under förutsättning att det finns välutbildad personal och en klar målinriktning för verksamheten, unika möjligheter att ge barnen värdefulla kunskaper och erfarenheter redan från mycket tidig ålder. Herr talman! En gång i tiden, närmare bestämt 1976, avlämnades en reservation till socialutskottets betänkande nr 28. I denna reservation gick folkpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna ihop om följande skrivning: ”Det är enligt utskottets mening särskilt viktigt att normer fastställs beträffande gruppstorlekarna i förskolan och beträffande personaltätheten. Detta har framhållits i motioner som väckts av företrädare för centerpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Då det gäller gruppstorleken anser utskottet att normen skall vara högst 10 barn i småbarnsgrupp och högst 15 barn i syskongrupp. Normen bör kunna uppnås stegvis. Beträffande personaltätheten måste framhållas att frågan därom har starkt samband med såväl gruppstorleken som flera andra faktorer. Detta hindrar dock inte att miniminormer bör fastställas, som bygger på barnstugeutredningens förslag. Regeringen bör utarbeta erforderliga författningsbestämmelser för förskolans kvalitetsfrågor.” Reservationen avgavs alldeles i början av året. På hösten kom regeringsdeklarationen, i vilken man lovade att följa upp reservationen. Moderaterna och socialdemokraterna slöt inte upp bakom reservationen. Att moderaterna inte gjorde det tycker jag inte är konstigt, däremot tycker jag att det är väldigt dåligt att socialdemokraterna inte gjorde det. Jag vill därför fråga socialdemokraterna: Var finns ni i kvalitetsdebatten? Hela tiden har ni stått utanför, och det gör ni i dag också. Det finns inte ett ord i någon reservation om kvalitetsförbättringar och om fasta normer, som behövs för att garantera en bra kvalitet. Reservationen lämnades i mars 1976. Då var centerpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna eniga. I oktober samma år avgav den första Fälldinregeringen en regeringsförklaring, där det sades att ”normer fastställs för personaltäthet och gruppstorlek inom förskolan”. Nu säger Karin Söder att det finns inga normer i dag. Det är sant. Men ni har ju vid flera tillfällen lovat att det skulle bli sådana normer! I den nu aktuella propositionen förklarar centeroch folkpartiregeringen att man inte vill införa några normer för vare sig gruppstorlek eller personaltäthet. Man står alltså inte för sina åsikter från 1976 utan lämnar avgörandet helt åt kommunerna. Sett i samband med att man föreslår en försämring av statsbidragen försätter man därmed kommunerna i en mycket svår situation. Och man kan ha skäl att vänta sig att det i åtskilliga kommuner kommer att övervägas både ökningar av barngrupperna och försämringar av personaltätheten i förhållande till de rekommendationer som gäller i dag. Vi från vänsterpartiet kommunisterna menar att det behövs bindande normer för gruppstorlekarna inom barnomsorgen. För barn mellan 3 och 7 år och på fritidshemmen skall grupperna inte vara större än 15 barn, och för de mindre barnen inte större än 10 barn. När det gäller de utvidgade syskongrupperna menar vi att man kan tänka sig mellan 12 och 15 barn per grupp, beroende på hur många små barn och hur många stora barn det finns i gruppen. Vi menar också att statsbidragen skall anknyta till personalkostnaderna och att det skall finnas bindande normer för personaltätheten. Vi tycker att socialstyrelsens normer är väl avvägda och bör fastställas som bindande för kommunerna. Vidare anser vi att det för varje barnstuga skall finnas en fast vikariepool som är dimensionerad till 20 96, dvs. en vikarie på fem anställda. När det gäller statsbidraget var det från början tänkt att det skulle motsvara kostnaderna för personalen, som man väl i dag beräknar till 75-80 20. Så blev det aldrig. Från början motsvarade bidraget 55 926. Sedan har det successivt urholkats och är nu nere under 50 96. I vissa fall har man talat om 46 26. Vad regeringen nu föreslår blir en ekonomisk katastrof för kommunerna i detta avseende. Regeringen undandrar mellan 200 och 300 milj.kr. för kommunerna. Stockholms kommun förlorar med detta statsbidragssystem över 100 milj.kr., och min egen kommun, som är i stort behov av de här pengarna, förlorar 11 milj.kr. Jag menar att detta sätt att handskas med statsbidragen innebär att regeringen utdelar ett förödande slag mot utbyggnaden av barnomsorgen. I och med slopandet av alla normer — eller de tilltänkta normerna — blir detta också förödande för kvaliteten i barnomsorgen. Regeringen — och tyvärr nu också riksdagen — frånhänder sig allt ansvar för den framtida utvecklingen av barnomsorgen. Vänsterpartiet kommunisterna har yrkat avslag på regeringens proposition och avvisar den totala ansvarslöshet som präglar hela förslaget. Som en av folkpartioch centerregeringe : första åtgärder är propositionen ett ganska intressant aktstycke. Den visar nämligen hur dessa partier har gjort en fullständig helomvändning i barnomsorgsfrågan. Man deklarerar visserligen fortfarande att det behövs en god barnomsorg, men denna deklaration berövas allt av sitt innehåll genom de förslag man ställer. Karin Söder sade att alla barn har behov av en god barnomsorg, och det vill jag verkligen hålla med henne om. Men jag håller inte med henne när hon säger att detta också uttrycks i propositionen. Karin Söder säger att propositionen också främjar en bra utveckling av barnomsorgen. Jag tycker att det är rent ut sagt fräckt att påstå detta, när man samtidigt helt enkelt skjuter hela barnomsorgen i sank. Vpk menar att statsbidragen till barnomsorgen skall vara uformade så att de tillgodoser två avgörande krav. För det första skall de stimulera till en kraftig utbyggnad av barnomsorgen med koncentration på daghem och fritidshem. För det andra skall de garantera en hög och jämn kvalitet inom barnomsorgen i landets alla kommuner. Inget av dessa krav uppfylls av det förslag till nya statsbidragsregler som läggs fram i propositionen — tvärtom. Om förslaget antas av riksdagen — vilket tyvärr kommer att ske — kommer det istort sett att innebära ett stopp för utbyggnaden av daghem och fritidshem, medan man kan vänta sig en ökning av familjedaghemmen. Regeringens vägran att anknyta statsbidragen till för kommunerna bindande kvalitetsnormer kommer att leda till att man i kommunerna kan tjäna på att eftersätta kvaliteten. Redan nu är det ju faktiskt så att kvalitetsfrågorna i alltför stor utsträckning har blivit fackliga frågor. Jag tyckte att Karin Söder var mycket aggressiv mot de kategorier i vårt samhälle som försöker värna om en bra barnomsorg. Jag blev väldigt bestört över den aggressiviteten i Karin Söders anförande. De fackliga organisationerna tvingas ju driva olika krav för att förbättra barnomsorgen i motsättning till stat och kommun, som faktiskt har det fulla ansvaret för verksamheten. Detta är ett orimligt förhållande, men det hänger samman med att de politiska partierna, med undantag av vpk och delar av socialdemokratin, aldrig förmått att formulera några klara mål för barnomsorgen, mål som kan vara vägledande för utbyggnadstakten och för en lösning av kvalitetsfrågorna. Regeringspolitiken har också uttryckts konkret i kompletteringspropositionen. Efter att ha konstaterat att kommunerna inte kommer att fullfölja sina utbyggnadsplaner säger man, att nya platser inom barnomsorgen måste skapas genom effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Två uttryck har väldigt flitigt använts i barnomsorgsdebatten. Det ena är just att man skall utnyttja befintliga resurser och göra en omfördelning, det andra är flexibilitet. Omprioriteringsoch rationaliseringsåtgärder skall vidtas i en helt annan utsträckning än tidigare. Den utvecklingen skall underlättas av att den statliga detaljregleringen av barnomsorgen slopas. Innebörden av detta är ett klart besked till kommunerna från regeringen: Vill ni ha in fler ungar i barnomsorgen, kläm in dem då! Men det skall ske på de institutioner som redan finns och utan några personalökningar. Vi vänder ryggen till! Så förhåller sig regeringen till en av vår tids mest brännande sociala frågor. Gång på gång upprepar man att man vill minska den statliga detaljregleringen. Man försöker få detta att låta som något positivt i decentraliseringens och den kommunala självbestämmanderättens namn. Kommunerna skall lämnas ”stor frihet”, och man vill bidra till ”flexibilitet” i utbyggnaden av barnomsorgen. Vad som i själva verket håller på att hända är att regeringen försöker koppla ett strypgrepp på hela barnomsorgen, både utbyggnaden och kvaliteten. Regeringen uttalar inte heller att utbyggnad och höjd kvalitet skulle vara några mål för det nya statsbidragssystemet. Man nöjer sig med att ställa kraven att det skall vara enkelt, överskådligt och lättadministrerat. Vpk anser inte att regeringens förslag till nytt statsbidragssystem kan godtas. Vi anser att statsbidragen skall utformas så, att de främjar en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen med målsättningen att varje barn skall ges rätt tillen plats i samhällets barnomsorg. Vi menar också att statsbidragssystemet skall främja en kvalitativ förbättring av barnomsorgen och att det därför skall knytas till personalkostnaderna. Det innebär i dagsläget att staten skall svara för 75 Jo av kommunernas kostnader för barnomsorgen. Detta skulle lämna ett stort utrymme för kommunerna att höja kvaliteten, utöver de miniminormer som vpk anser skall gälla för ytnormer, gruppstorlek och personaltäthet. Vidare menar vi att riksdagen skall begära hos regeringen att den omedelbart skall uppta förhandlingar med kommunerna om en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. Ett första etappmål bör vara att minst 50 000 platser i daghem och fritidshem är byggda eller i alla fall påbörjade senast hösten 1982. Också statistiska centralbyrån säger att de nya reglerna för statsbidrag kommer att innebära att man gynnar familjedaghemmen i förhållande till daghem och fritidshem. Om det här dåliga förslaget till statsbidragssystem går igenom, vilket det med all säkerhet gör i dag, leder det alltså till stora försämringar inom barnomsorgen. Redan finns det beslut ute i kommunerna som medför en dålig barnomsorg. Man har redan börjat nedrustningen av barnomsorgen. Exempel på s.k. besparingar är minskade öppettider, överinskrivningar, vikariestopp, minskat antal studiedagar, inga hemspråkslärartjänster, fördröjd utbyggnadstakt och höjda taxor. Dessa besparingsobjekt är redan nu vanliga. Var och en förstår att besparingarna går ut över barnen och personalens förhållanden. Kritiken har, som Ivar Nordberg sade, varit mycket hård mot den här propositionen. Otaliga uppvaktningar har gjorts hos politiker i olika partier. Men det verkar som om dessa protestrop har varit förgäves. Inte på något sätt har partierna, förutom vpk, låtit sig påverkas. SFL har stått för en mycket stark kritik. Man är orolig för hela barnomsorgen och påpekar att regeringens förslag innebär en allvarlig kursändring för den. Regeringens förslag bör avvisas av riksdagen, säger man vidare. Man påpekar också att en utbyggd förskola är en lönsam investering för samhället och att frågan om barnomsorg är en viktig jämställdhetsfråga. Avslutningsvis framhåller SFL som sin uppfattning i skriften Förskola och fritidshem, att regeringen i denna proposition tagit större hänsyn till den kommunala självbestämmanderätten än till den kunskap som finns om barns behov. Metodiklärarna är utifrån sina kunskaper också förskräckta över regeringens förslag. De är oroade över den kvalitetsförsämring inom barnomsorgen som kommer att bli följden om denna proposition antas av riksdagen. Till sist, herr talman, skall jag något beröra frågan om utbildningen. Vänsterpartiet kommunisterna har krävt en enhetlig utbildning för personalen inom barnomsorgen. Vi menar att en sådan utbildning skall vara fyraårig med ett praktikår inlagt i studietiden. I dag finns det två personalgrupper inom förskolan, förskollärare och barnskötare. Men med förskolans arbetssätt finns det inte fog för mer än en personalgrupp. Därför anser vi att de som i dag är barnskötare bör ges möjlighet till vidareutbildning till förskollärare. En annan fråga, som också hör till utbildningen, är kravet på behörighet. Vänsterpartiet kommunisterna kräver behörighet för dessa tjänster. I propositionen säger sig regeringen inte vara beredd att förorda att behörighetskrav fastställes. Man sveper undan frågan genom att säga att man inte hyser några farhågor för att kommunerna inte skall anställa tillräckligt med utbildad personal. Man har inte velat förstå att det inte bara gäller den frågan. Vad det gäller är att få fram en bättre utbildning och att avskaffa tudelningen av personalen i kvalifikationsoch lönehänseende. Herr talman! Vi i vänsterpartiet kommunisterna menar avslutningsvis att det behövs ett kraftfullt statligt ansvarstagande för hela barnomsorgen, dels för att garantera utbyggnaden, dels för att säkra och förbättra kvaliteten. Det som anförs i propositionen och i betänkandet är dåligt för barnomsorgen. Allt annat som sägs är felaktigt. Det hjälper inte att, som Karin Söder och i viss mån också Ivar Nordberg gjorde, krampaktigt försöka vända på argumenten. Vad som nu behövs är nämligen en kraftfull satsning på utbyggnaden och kraftfulla insatser för att garantera en bra kvalitet inom barnomsorgen. Ivar Nordberg sade att det är en bred enighet bakom betänkandet. Ja, beklagligtvis är det så, måhända inte i fråga om de pengar som anslås men väl när det gäller kvaliteten. I den senare frågan sviker socialdemokraterna. Det har länge förvånat mig att socialdemokraterna inte tar upp kvalitetsfrågorna inom barnomsorgen. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till vpk-motionerna. De skulle, om de antogs, möjliggöra en bra barnomsorg. Jag yrkar avslag både på regeringens proposition — om det nu är möjligt att göra det — och på utskottets betänkande. De är båda lika risiga och dåliga.

Herr talman! Det är många kraftfulla ord, eller hur jag skall uttrycka det, som i de två senaste anförandena har sagts om den proposition som har lagts fram, och i den senare delen också beträffande betänkandet. Jag utgår från att merparten var överord. Det är riktigt att riksdagen har fått vänta på propositionen. Detta har jag tidigare från den här talarstolen beklagat; jag hade gärna velat framlägga propositionen tidigare. Dessutom är det en ganska märklig argumentering som förekommer när man försöker nedvärdera de förslag som ligger i propositionen. Under en lång följd av år har det oupphörligen ställts krav på mindre av detaljereglering i barnomsorgen. Ivar Nordberg vederlade inte det påståendet, men han kom inte heller med några mer konkreta propåer när det gäller hur man delvis skall få till stånd en minskad detaljereglering men samtidigt kunna bibehålla vissa instrument. Jag blev inte riktigt på det klara med var socialdemokraterna står på den punkten. I övrigt har jag när jag läst den socialdemokratiska motionen förstått att socialdemokraterna i huvudsak instämmer i de förslag som ligger i regeringspropositionen. Det är ju på det sättet att det är ute i kommunerna som man har det bästa förutsättningarna för att se vilka behov barnen har och vilka behov som finns i förhållande till sysselsättningen i kommunen i fråga för att — som vi fortsättningsvis måste säga — tillgodose kvinnornas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Fortfarande är det dess värre så, att det i huvudsak är fråga om hur kvinnorna skall kunna komma ut i förvärvsarbete. Vad har då hänt som kan ha möjliggjort att flera kommit ut på arbetsmarknaden under de senaste fem åren? Ja, faktum är att även om vi ligger något efter den plan som fastställdes 1975 i överenskommelse med Kommunförbundet, så har regeringarna därefter ansträngt sig för att prioritera barnomsorgen. Vi har också fått en kraftig utbyggnad av den, även om planen inte till alla delar är fullföljd. Om detta vittnar också ökningen av statsbidraget. Jag vill upprepa att statsbidraget under denna femårsperiod har ökat från 800 miljoner till 5,4 miljarder. Detta är ett faktum — det går icke att bestrida. Sedan kan man naturligtvis tala om vilka som tog initiativet och vilka som stödde utbyggnaden, men det faktum att regeringen har fullföljt och successivt medverkat i den uppräkning av statsbidraget som var överenskommen kvarstår. Därutöver är det ett förhållande som jag ännu än gång måste peka på. Man måste ju bestämma sig för huruvida barnomsorgen är en tärande eller en närande del av samhället. Jag har uppfattat de föregående talarna så, att de i tidigare sammanhang ansett att den verksamhet som förekommer inom barnomsorgen — men som också möjliggörs genom en god barnomsorg - är en ekonomisk tillgång i samhället, i första hand för kommunerna. Det betyder alltså att de kommuner som har byggt ut sin barnomsorg också har kommit i åtnjutande av statsbidrag i större utsträckning än andra kommuner — och det beror i hög grad på sysselsättningssituationen — samtidigt som man där också får inkomster: man får intäkter både från dem som arbetar inom barnomsorgen och från dem vilkas yrkesarbete möjliggörs genom barnomsorgen. Man får på det sättet i de områdena även en högre konsumtion, som bidrar till att stimulera det ekonomiska livet genom både de kommunala insatserna och statsbidragsinsatserna. Detta är ett faktiskt förhållande. Vad jag nu föreslår, och som riksdagen förhoppningsvis kommer att ställa sig bakom, är att vi skall fördela statsbidragen på sådant sätt att denna stimulans dels kommer alla barn till godo, dels kommer andra områden till godo där det i dag föreligger ett obligatoriskt krav när det gäller deltidsförskolan men som inte får några statsbidrag. Det framgår inte riktigt av den socialdemokratiska reservationen vad socialdemokraterna har för planer när det gäller deltidsförskolan i framtiden. Tänker de fortfarande låta förskolan vara en obligatorisk del, medan kommunerna minsann får stå för kostnaderna själva? Om socialdemokraterna framhärdar med detta förhållande, får kommunerna det svårare att integrera och komma fram till bra lösningar. Jag vill sedan ta upp detta med kvaliteten. Det verkar som om man, när man har läst propositionen, har glömt att riksdagen har antagit en socialtjänstlag som inkluderar barnomsorgen. Riksdagen har alltså, på förslag av regeringen, lagt fast vilket ansvar kommunerna har för barnomsorgen. Dessutom har socialstyrelsen, av regering och riksdag, i uppdrag att kontinuerligt följa utvecklingen på barnomsorgens område. Detta är ett faktiskt förhållande, som man har tagit upp i utskottsbetänkandet. Men det innebär icke någon svidande vidräkning med vare sig socialministern eller någon annan minister. I betänkandet har man bara skrivit vad som faktiskt redan är fastslaget och som under arbetets gång under hösten har kommit till uttryck i att socialstyrelsen, som jag tidigare nämnde, har lagt fram förslagen ”Förskolans pedagogiska verksamhet — mål och inriktning” och ”Förskola — lågstadium”. De är ett utomordentligt instrument i arbetet på att skapa god kvalitet i förskolan. Och detta har socialstyrelsen gjort på riksdagens uppdrag. I övrigt står det klart angivet i propositionen att de målsättningar för barnomsorgsverksamheten som tidigare är fastslagna, som det har rått en bred enighet om och som byggde på barnstugeutredningens förslag ligger kvar. Vi har inte tagit bort någon målsättning, vilket debatten här kunde ge intryck av. Vi är tvärtom fortfarande på offensiven när det gäller att utveckla goda metoder. Det finns ute i landet en lång rad projekt inom den s.k. MAFF-verksamheten, mångsidigt användbara förskolor och fritidshem, som vi följer med stor uppmärksamhet för att kunna ge barnomsorgen för framtiden en god kvalitet. Därför tar jag det inte som någon knäpp på näsan, eller hur man nu vill uttrycka det, att riksdagen har skrivit in detta om kommunernas ansvar och begärt förslag på detta område. Det är nämligen i högsta grad angeläget att vi fortsätter att diskutera och utveckla kvaliten inom barnomsorgen. Denna proposition innebär icke något tvärstopp. Tvärtom finns det inom ramen för statsbidragssystemet utrymme att utveckla barnomsorgen. En del kommuner säger sig komma att förlora mycket på denna proposition och det nya statsbidragssystemet. Vi har studerat det ingående. Det är intressant att det då har visat sig att en av de kommuner som har bråkat mest har bland den lägsta personaltätheten. Men den kommunen har i alla fall fått lika mycket i statsbidrag. Det visar att det system som vi i dag har är orättvist. Och det gynnar inte den kommun som har en god kvalitet. Jag vill till sist, herr talman, peka på det förhållandet att den enda norm som tidigare har varit bindande är ytnormen. Den tar vi nu bort. Men kommunerna har lärt sig hur de skall hantera ytorna för barnen. Vi ger dem den flexibilitet som de har velat ha. Och det är ett allvarligt angrepp på det demokratiska sättet att arbeta i kommunerna, om man misstror kommunerna så till den milda grad som har framkommit här i dag. Jag tycker att det är bra att personalen är aktiv och för en dialog med politikerna för att få god kvalitet på utbyggnaden av barnomsorgen. Detta kommer till uttryck i det beslut som skall fattas här. Det gäller t.ex. barngruppernas storlek. I stället för en tidigare icke bjudande rekommendation går man nu i politisk ordning in och rekommenderar.

Herr talman! Det var inga överord som jag presenterade i mitt anförande, utan det var tyvärr sanningen om vad som kommer att hända när det gäller Barpnsor een Kårin Söder säger att vi har fattat beslut om socialtjänstlagen och att barnomsorgen ingår där, och det är riktigt. Men vad som kommer att hända är att kommunerna inte klarar detta — de har inte klarat det under många år. Vi har från vpk:s sida i denna talarstol krävt mer resurser till kommunerna för att klara barnomsorgen. Vi har varnat för det förhållande som nu faktiskt råder, dvs. att kommunerna inte klarar barnomsorgen. Vad man nu gör är att överlämna åt kommunerna att själva fixa detta, och det gör de inte, vare sig när det gäller utbyggnaden eller kvaliteten. Karin Söder säger vidare att kommunerna har de bästa förutsättningarna för att veta vilka brister som finns och vilka resurser man har, och det är också riktigt. Men vad man framför allt vet är vilka resurser man inte har. Man har faktiskt väldigt små resurser, och med detta statsbidragssystem undandras kommunerna flera hundra miljoner. Det drabbar framför allt fattiga kommuner som min hemkommun väldigt hårt. Det är inte fråga om någon misstro mot kommunerna. Vi har under många år, under täckmanteln den kommunala självbestämmanderätten, fått höra att man måste lita på kommunerna. Men det har ju visat sig att det inte går att lita på dem, när de inte får de resurser som de verkligen behöver ha. Planerna hålls inte, utan någon liten förskjutning blir det, säger Karin Söder. Men det är faktiskt fråga om 30-40 70 förskjutning. Så stor är skillnaden mellan det som skulle ha varit måluppfyllelse och resultatet. Vi har ansträngt oss, säger Karin Söder vidare. Men är det verkligen så, Karin Söder? Det tycker jag inte att man har gjort vare sig i den förra socialdemokratiska regeringen för några år sedan, i de borgerliga regeringarna eller här i riksdagen. Det man gjort är helt enkelt att man har övergett barnomsorgen. Man kan visserligen säga att penningmängden har ökat år efter år, men behovet är ju så enormt stort. Därför måste penningmängden och resurserna öka ännu mycket mera. Vi vet också att kvaliteten inom barnomsorgen på många ställen är mycket dålig och behöver en kraftig förstärkning. Det förslag som nu läggs fram, där man tar bort alla garantier när det gäller normer och dessutom undandrar kommunerna resurser, kommer — som jag sade tidigare, även om Karin Söder betraktar det som överord — att innebära ett strypgrepp på kommunernas barnomsorg.

Herr talman! I sitt tidigare inlägg åberopade Inga Lantz Robertsfors. Jag tycker inte att Robertsfors skall behöva utsättas för falska påståenden. Inga Lantz sade nämligen att där kanske inte fanns några daghemsplatser alls. Jag bad en av mina medarbetare gå ut och ringa till Robertsfors och ta reda på hur det förhöll sig med den saken, och jag kan tala om att man där redan 1978 hade 80 barn i daghem, 16 i familjedaghem och 92 i deltidsförskola. Enligt planeringen kommer man 1983 att ha 125 barn i daghem, 76 i familjedaghem och 100 i deltidsförskola. Totalt har man omkring 550 barn. Jag vill med detta vederlägga de påståenden som här har gjorts beträffande Robertsfors. Vi skall så långt vi har möjlighet hålla oss till sanningen. Vi skall lämna korrekta uppgifter om dem som inte är här och kan försvara sig. Jag skulle också vilja säga några ord om de frågor som Ivar Nordberg tog upp. När det gäller effekterna i det långa loppet av det statsbidrag som jag har föreslagit har jag sagt att vi skall utvärdera dessa för att se vilka konsekvenserna blir. Det tycker jag är rimligt och riktigt. Jag har uppfattat att också socialdemokraterna, när de satt i regeringsställning, vid genomförandet av nya reformer ville göra en uppföljning av dem för att se vad de fick för effekter. Det skall vi naturligtvis göra också med det här förslaget. Det ligger inte i mitt, i något regeringspartis eller någon annans intresse att barnomsorgsutbyggnaden stannar av. Tvärtom är det viktigt att den får fortsätta. Målet om en full behovstäckning ligger självfallet fast. Det är intressant att konstatera en sak beträffande de siffror som Ivar Nordberg redovisar för att påvisa att vissa kommuner skulle förlora på detta. Det blir en omfördelning, det har jag medgivit. Det är också så, som jag har uttalat tidigare, att de som i dag inte får någonting ut av statsbidraget ändå måste få sin berättigade del. Varenda person i det här landet som har en förvärvsinkomst, som egenföretagare eller som löntagare, är faktiskt med och bidrar till barnomsorgen, för man betalar ju barnomsorgsavgift. Då är det väl rätt och rimligt att också de som bor i glesbygd med låg sysselsättning — och i de områdena skall vi förvisso också arbeta för att få fram sysselsättning — får någonting tillbaka och inte bara får svara för kostnaderna för deltidsförskolan, som de får göra i dag. Det är ju våra barn det är fråga om. Varje förälder som betalar en barnomsorgsavgift har ju rättighet att få någonting tillbaka. Det är faktiskt en rättvisefråga. Dessa kommuner kommer alltså att vinna en del. Jag vill något belysa dagens statsbidragssystem. Här rörde sig Ivar Nordberg med siffror på 8 milj.kr. och 6 milj.kr. Jag har ingen anledning att betvivla detta. Men vi har ett ärende liggande hos oss, där en kommun har överklagat ett beslut om bidrag till barnomsorgen. Ett litet antal barn — mindre än tio — avgör huruvida man skall få 4 milj.kr. mer eller mindre enligt de nuvarande bestämmelserna. Jag vill upprepa att med de nuvarande bestämmelserna gynnas de som har en lägre personaltäthet och en lägre kvalitet, eftersom de får lika mycket oavsett vilken kvalitet de har på barnomsorgen. Därför är det för mig en gåta hur man kan vara så indignerad i detta avseende, när vi försöker åstadkomma rättvisa. Därutöver är det faktiskt på det sättet att kommunernas likviditet i dag är mycket god. Jag vill inte på något sätt underskatta kommunernas situation — de har varit mycket ambitiösa i sitt arbete att bringa ned de kommunala utgifterna. Men det måste ändå vara möjligt att med den goda likviditet man har i dag göra omprioriteringar, så att man också kan tillgodose barnomsorgens behov. Detta är en fråga som bör behandlas i demokratisk ordning i kommunerna. När det till sist gäller målsättningar och riktlinjer, kan man konstatera att riksdagen i enlighet med utskottets förslag gör en beställning. De partier som står bakom denna beställning i utskottet har varit eniga om huvuddragen i de målsättningar som gällt hittills. Därför uppfattar jag det så, att man här skriver fast det arbete som de facto redan pågår. Jag uppfattar alltså inte detta som någon kritik. Snarare är det att betrakta som en hjälp på vägen i det viktiga arbetet att få en bättre barnomsorg.

Herr talman! Jag tycker i och för sig att Ivar Nordberg skall vara tyst beträffande kvaliteten, för där anser jag att han har svikit mycket. Men först beträffande Robertsfors: Det finns stora skillnader mellan kommunerna när det gäller utbyggnadsprogram inom barnomsorgen. Den rapport som vi talade om tycker jag att Karin Söder skall läsa. Den är från oktober 1980, och där säger man att det i botten på behovstäckningsligan finns många kommuner. Jag kan räkna upp flera, så att jag inte bara pekar ut Robertsfors. På förskolebarnsidan är det Malung, Ödeshög, Tjörn, Nybro och Nässjö. Daghemsservice saknas helt i Idre, Storfors, Sorsele och Storuman. Och på skolbarnssidan ligger Robertsfors, Arjeplog och Pajala allra sämst till med en behovstäckning som är lika med noll. Jag tog upp Robertsfors därför att man går en annan väg där och skall försöka att få kommunalt vårdnadsbidrag. Det tycker jag är väldigt dåligt och hemskt farligt. Karin Söder säger — och det är något nytt — att kommunernas likviditet är mycket god. Det har vi inte märkt någonting av i min kommun. Det är en nyhet som i så fall får tillskrivas den här debatten. Beträffande att det skulle finnas förutsättningar att omprioritera i kommunerna vill jag säga: Det gäller de två termer som jag tog upp i början, flexibilitet och befintliga resurser. Något annat sätt finns inte för att utöka verksamheten eller åstadkomma en kvalitativt barnomsorg. Utskottet tror att genom att ansvaret läggs på kommunerna kommer det inte att bli sänkta ambitioner beträffande kvaliteten. Det anser också Ivar Nordberg. Utskottet säger vidare att man skall avvakta med det slutgiltiga ställningstagandet till normer och rekommendationer i fråga om regeringens förslag till målsättning för barnomsorgen. Men det går ju inte att lita på det. Vad som behövs är ett beslut nu. Jag tycker att detta är ett mycket dåligt alibi för att klara sig från bristen på kvalitetsförbättringar — också för Ivar Nordberg när det gäller hans parti. Vad som behövs är ett beslut nu. Utskottsskrivningen gäller inte juridiskt. Det behövs en lagstiftning på det här området — det har vi från vpk sagt under många år. Det finns liknande fall där man försökt skriva fast någonting men där skrivningen inte haft någon juridiskt bindande verkan alls. Utskottsskrivningen i det här hänseendet betyder faktiskt ingenting alls. Och det vet ni som har skrivit det mycket väl. Socialdemokraterna har aldrig värnat om kvaliteten. Det visar sig också genom att de inte motsätter sig de kvalitetsförsämringar som inträder, eftersom man inte föreslår beslut om normer och garantier för barnomsorgen. Det finns socialdemokrater som varit ute och rest i den här frågan — ganska mycket. Kjell-Olof Feldt är en av dem, och en, som också är välkänd för Ivar Nordberg, är från Huddinge kommun. Jag är besviken på socialdemokraterna när det gäller kvaliteten.
Herr talman! Helt kort: Jag kan mitt eget förslag till statsbidragssystem, Ivar Nordberg. Vad jag refererade till var hur det nuvarande statsbidragssystemet fungerar. Sedan är det just sådant som kvalitet och möjlighet att gå vidare med barnomsorgsutbyggnaden som är viktig att följa i den utvärdering som skall äga rum. Vidare är det att konstatera att vad vi föreslår är att den pedagogiska ledningen i motsats till tidigare skall vara statsbidragsberättigad. Det är någonting nytt. Så till Inga Lantz: Mer än hälften prutades strax — plötsligt gällde Robertsfors nollsiffra skolbarn. Det var intressant att höra.

Herr talman! Tillgång på god barnomsorg är nödvändig för jämställdhet mellan kvinnor och män, för valfrihet för familjerna och för en trygg och stimulerande uppväxt för barnen. Den plan på 100 000 daghemsplatser som vi beslöt om här för ett antal år sedan har inte hållit, och det är allvarligt. Men man måste ändå konstatera att ingen annan del av kommunernas offentliga verksamhet har vuxit så snabbt som barnomsorgen. Båda dessa saker är fakta, och de är viktiga att notera. Det går inte att säga att vare sig kommunerna, staten eller regeringarna har övergett barnomsorgen — då är man inte på verklighetens mark. Ingen annan del har vuxit så snabbt — men ändå är behoven fortfarande stora. Det måste alltså vara så också i framtiden att barnomsorgen sätts främst. Vi vet att den offentliga verksamheten över huvud taget inte kommer att få särskilt mycket ökade resurser under den närmaste tiden. I det läget är kommunerna fortfarande en gynnad part. Där anser vi att det finns ett visst utrymme för ökning av verksamheten. Vi diskuterar om det är 1 90 eller 2 Yo —- där kan man ha delade meningar — men kommunerna är gynnade i förhållande till statlig verksamhet och i förhållande till privat verksamhet. Inom kommunerna skall barnomsorgen och äldreomsorgen sättas främst, därom råder också enighet. Det är någonting mycket viktigt. Tyvärr kommer en rätt stor del av detta utrymme att gå åt bara för att klara ändringar i befolkningssammansättningen, och det kommer alltså inte att räcka för att möta den brist som finns i dag. I stort sett det enda som vi kan öka på under de närmaste åren är ändå barnomsorgen. Det är viktigt att det råder enighet om det. Självklart måste då den barnomsorg som vi erbjuder också vara av bra kvalitet. När man har konstaterat detta, har man också sagt att även om vi skulle lyckas förverkliga alla de planer som finns nu — ja, t.o.m. mer än de planer som kommunerna har i dag — så kommer utbyggnaden inte att klara den efterfrågan och det behov som finns med hänsyn till hur många föräldrar det är som redan yrkesarbetar eller vill yrkesarbeta. Vad skall man då dra för slutsatser av detta? Jag kan inte finna att man kan dra någon annan slutsats än att nu måste vi verkligen på allvar undersöka om vi kan använda de resurser som vi redan satsar på barnomsorg — och de är betydande — på ett bättre sätt, med bevarad kvalitet eller i vart fall med en kvalitet som vi anser är god. Det måste vara en huvudpunktii en situation där man inte kan klara att bygga ut så snabbt att man möter efterfrågan. Vi är ju egentligen ense om att vi inte kan det med de resurser som finns f. n. Nu är det också från en annan synpunkt viktigt att se om man kan utnyttja resurserna bättre. Det gäller nämligen att få förståelse för kraven på att den verksamhet som har varit gynnad under lång tid skall få fortsätta att vara gynnad i kampen om de kommunala resurserna under ytterligare tid. Då måste vi som arbetar för ökad barnomsorg visa att vi är beredda att skärskåda verksamheten och se om resurserna används på ett så bra sätt som möjligt. Annars kommer vi att få höra hur de som företräder andra verksamheter slår ner på att man där och där inte använder resurserna inom barnomsorgen på ett bra sätt, så den behöver inga mer resurser. Det kommer att bli svårt att få det samförstånd omkring barnomsorgen som vi har haft under en tid om man inte är beredd att se över organisation och arbetssätt. Det tror jag är ett klart faktum för var och en som har varit ute och talat med människor i kommunerna, framför allt de som har något inflytande på kommunernas ekonomi. Så här är det, och det kan vi inte komma ifrån. Då är det viktigt hur man gör detta. Kommer man uppifrån — från staten, från ledningen i de kommunala förvaltningarna eller från kommunalpolitikerna — och säger att nu skall vi skriva in fler barn, nu skall vi ha en automatisk överinskrivning med så och så många procent, får man självfallet en omedelbar motreaktion både från dem som arbetar inom barnomsorgen och från dem som har sina barn där. Och det är ju inte vad vi vill. Tendenser till sådana motsättningar har verkligen inte saknats. När man tar upp omprövningen av verksamheten är det därför viktigt att man gör det i samarbete mellan personal, föräldrar, socialförvaltning och kommunens politiska förtroendemän. Det är bra att utskottet är enigt om att uttala sig för ett bättre utnyttjande av resurserna inom barnomsorgen. Det är bra att det politiska stödet finns här ifrån riksdagen. Det är också bra att företrädare för personalen — i vart fall för förskollärarna, som uppvaktat oss i socialutskottet — har förklarat sig villiga att rekommendera sina medlemmar och lokala organisationer att vara medi ett konstruktivt arbete, att gå igenom organisation och arbetssätt och se om man kan utnyttja resurserna på ett bättre sätt. Om man bara slår ifrån sig och avvisar alla förslag med argument som att detta går inte att genomföra, för då blir kvaliteten sämre, och det vill vi inte vara med om, får man en konfrontation omkring barnomsorgen som endast barn, föräldrar och de som arbetar inom barnomsorgen blir lidande på. Därför tycker jag att det är viktigt att lyfta fram det uttalande som gjordes inför utskottet. Jag är förvissad om att det också finns möjligheter att förverkliga det ute i kommunerna. Vad staten kan göra är att underlätta för kommunerna och för dem som arbetar inom barnomsorgen att se över verksamheten. Statsbidragssystemet har på senare tid varit ett hinder för att få en fungerande verksamhet, som tar hänsyn till de lokala förhållandena och som gör det möjligt att utnyttja resurserna effektivt och möta den efterfrågan som har funnits. Därför behövs ett nytt statsbidragssystem som ger kommunerna större frihet. Den enda bindande regel som finns i dag är ytnormen, dvs. att socialstyrelsen skall godkänna hur många barn som skall vistas i vissa lokaler. Detta har varit en olycklig betoning av lokalfrågorna i förhållande till personalfrågor och andra kvalitetsfrågor. Det är bra att ytnormen tas bort. Det är bra också från den synpunkten att då kan man utan att vara bunden av orimliga kvalitetskrav bättre utnyttja gamla lokaler för barnomsorg, lokaler som tidigare använts för andra ändamål. Självfallet skall man bygga efter alla konstens regler när man bygger nytt, men också då får man ta hänsyn till de ekonomiska förhållanden som vi lever i. Men det är bra att man kan vara litet mer öppen än hittills framför allt när det gäller att utnyttja gamla lokaler som tidigare använts för något annat. Som liberal är jag principiell anhängare av decentralisering, att man flyttar besluten närmare dem som är berörda. Men det är klart att vi rikspolitiker många gånger uppträder på det sättet att vi säger oss gärna vilja ha lokal självbestämmanderätt på alla områden bara inte i just de frågor som vi själva sysslar med. Där vill vi gärna vara med och styra. Jag har verkligen arbetat för att man skall få fastare kvalitetsnormer för framför allt personaltäthet och gruppstorlekar inom barnomsorgen. Jag tycker fortfarande att det är viktiga saker. Men jag måste erkänna att det i dag är viktigare att man kan förändra och utveckla verksamheten. I dagens situation, med de stora behov och de begränsade resurser som vi har, är detta viktigare än att vi från statens sida sätter upp detaljerade regler. Kvaliteten måste självfallet vara bra, men vi måste i den här situationen sätta solidariteten med dem som väntar i kön främst. Det är bland mycket annat den viktigaste jämställdhetsfrågan. Det är självklart att socialstyrelsen har ett ansvar. Socialministern har redan pekat på det. Det ansvaret följer av socialtjänstlagen— ett ansvar för att ge ut allmänna råd och ett ansvar för tillsyn. Regering och riksdag frånsäger sig inte heller sitt ansvar genom att man i dagens situation avstår från detaljerade regler. Men visar det sig att kommunerna inte lever upp till sitt ansvar med den frihet som de nu får, då måste naturligtvis frågan om kvalitetsnormer tas upp igen. Det följer av socialstyrelsens ansvar enligt socialtjänstlagen, och det följer också naturligtvis av vårt politiska ansvar här i riksdagen. I stort sett är statsbidragssystemet den enda punkt där utskottet inte är enigt. I övrigt har vi inte haft någon direkt kritik att rikta mot propositionen. Jag känner inte igen beskrivningen när någon kallar utskottsbetänkandet för en vidräkning med regeringen eller propositionen. Så läser inte jag den — det kan jag försäkra. Vad vi vill är att regeringen nu skall gå vidare, lägga fram en plan för utbyggnad till full behovstäckning och lägga fram mål och riktlinjer för barnomsorgsverksamheten för diskussion här i riksdagen. Jag tycker inte att socialministern behöver uppfatta detta som kritik ett enda dugg. Jag är övertygad om att hon uppfattar detta som ett stöd. Vi vet ju alla att var man än verkar, så är det konkurrens om resurserna. Jag skulle kunna tänka mig, utan att veta något närmare om det, att det finns en konkurrens inom regeringen om vad man skall få lägga fram för förslag i fortsättningen. Då tror jag att vi har gett socialministern ett bra stöd genom de uttalanden som vi har gjort i utskottet. Även när det gäller statsbidragsbestämmelserna är vi i långa stycken ense i utskottet. Vi är ense om principen att stödet skall avse en viss andel av kostnaderna, alltså den s.k. procentprincipen, och vi är ense om att kommunerna skall ha en betydande frihet. Oenigheten gäller egentligen bara två punkter. Den ena är vilket underlag man skall ha för att beräkna statsbidragen — skall man ha hela barnomsorgen eller skall man låta vissa delar, framför allt deltidsförskolan, vara utanför? Den andra är procenttalet, dvs. hur många procent det skall vara. Jag är övertygad om att det i längden är omöjligt att hålla deltidsverksamheten utanför om man väljer procentlinjen. Det är omöjligt att förklara varför just denna del av barnomsorgen inte skall få något stöd. Därför tycker jag att det är lika bra att bestämma sig för att ge stöd. Det kan inte sägas vara någon snedvridning när man låter alla verksamheter få samma stöd. Det är motsatsen till snedvridning. När det gäller procenttalet vill jag för dagen nöja mig med att citera vad utskottet säger i betänkandet.

Utskottet vill framhålla att man därvid särskilt bör bedöma vilken effekt spärregeln — —— haft och om det finns behov av denna. Även i övrigt bör konsekvenserna av de nya reglerna övervägas, bl.a. såvitt avser effekterna för kommuner som redan nu har en väl utbyggd omsorg på heltid.” Jag tycker det är viktigt att man pekar på detta med spärregeln. Det hör till den delen av förslaget som jag är minst entusiastisk över, och jag tycker det vore värdefullt, framför allt för att minska krånglet men också från kvalitetssynpunkt, om man skulle kunna avstå från spärregeln. Jag hoppas att det skall bli möjligt så småningom när man följer utvecklingen. Det sista som jag citerade knyter ju väl an till den motion som Bonnie Bernström har väckt om att studera effekterna för kommuner som har en väl utbyggd barnomsorg på heltid. Nu är utskottet enigt om att de nuvarande reglerna skall få gälla under 1982 och att man skall få de nya reglerna från 1983. Det är inget underkännande av principerna i förslaget. Det är att ge kommunerna bättre tid att anpassa sig till de nya reglerna som utskottets majoritet alltså helt ställer sig bakom. Här talar man om katastrof och liknande. Det är klart att 200 miljoner hit eller dit eller t.o.m. en något större summa på ett anslag på 5,4 miljarder innebär ingen katastrof. Det ordet passar inte. Men för en enskild kommun kan ju verkningarna vara mera kännbara — det kan vi inte komma ifrån. Men då skulle jag vilja peka på en sak, nämligen den att då det görs sådana här ändringar blir det ju för vissa kommuner bättre och för andra sämre, även om den totala ramen skulle vara oförändrad. När man diskuterar detta stirrar man sig ju blind på effekterna i just övergångsögonblicket. Man ser hur det skulle bli vid helt oförändrad verksamhet, från ett år till nästa. Men det är ju inte så man skall se på det hela. Här ger ju reglerna möjlighet att anpassa sig till de nya förutsättningarna, att utnyttja sina resurser bättre. Vi har i dag kommuner som t.ex. inte kan få stöd för alla platser, därför att mer än en tredjedel av platserna efterfrågas bara på deltid. Kommunerna har sökt dispens, men regeringen har inte kunnat ge någon. Därför har reglerna över huvud taget inte kunnat utnyttjas. Det finns också andra låsningar i det nuvarande systemet. Därför skall man inte bara räkna med vad som händer vid oförändrade förutsättningar. Här finns en möjlighet för kommunerna att arbeta på ett annat sätt. I utskottet har vi, och det är en liten nyhet, föreslagit att man under det här året, då man väntar på nya regler, med initiativrätt skall kunna ge dispens från tvåtredjedelsregeln, så att kommunerna på det sättet kan börja att anpassa sig efter nya förutsättningar. Herr talman! Jag började med att säga att det råder enighet om att barnomsorgen skall sättas främst när det gäller det lilla utvecklingsutrymme som finns i kommunerna. Detta är en stor tillgång för alla oss som vill ha mer barnomsorg i det mycket kalla ekonomiska klimat som f. n. råder och som kommer att råda under flera år framåt när det gäller all kommunal verksamhet. Barnomsorgen skall sättas främst så länge det finns efterfrågan. Så länge det finns föräldrar som vill yrkesarbeta och som inte kan få en bra barnomsorg för sina barn skall barnomsorgen också byggas ut. Det finns trots den politiska enigheten motstånd mot detta på många håll. Man pekar på orättvisan mellan dem som får plats och dem som inte får plats. Man pekar på att inget stöd går till de familjer där barnen inte är i barnomsorg, därför att en av föräldrarna är hemma. Som jag var inne på tidigare, finns det personer ute i kommunerna som granskar den här verksamheten mycket noga för att se om resurserna utnyttjas bra eller om det är fråga om slöseri. Jag tror att vi måste vara öppna för en diskussion. Vi som anser oss företräda barnomsorgen måste också ha sinne för rimliga proportioner, när vi talar om ekonomin i sammanhanget. Vi måste erkänna att barnomsorgen har varit en gynnad verksamhet i förhållande till andra. Gör vi inte det kan vi inte vinna förståelse hos dem som företräder andra synpunkter och som talar för andra aktiviteter, när vi fortfarande kräver en ökning av resurserna. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i alla delar och vill sluta med att betona, att trots att vi nu får en rätt intensiv debatt om några punkter i förslaget, råder det en bred enighet om att barnomsorgen i konkurensen om det kommunala resurserna skall sättas främst under flera år framåt. Och den enigheten skall vi slå vakt om.

Herr talman! Gabriel Romanus säger att ”tidigare har jag arbetat för fastare normer när det gäller gruppstorlek och personaltäthet”. Jag förmodar att han åsyftar den reservation som avgavs 1976 och kanske också regeringsdeklarationen. Och sedan säger han: ”Men som liberal vill jag ha självbestämmanderätt, och det är nu viktigare att slippa detaljregleringen.” Det är en fantastisk helomvändning som folkpartiet har gjort. Vilket är motivet för den? Av erfarenhet vet vi att det verkligen behövs detaljregleringar, fasta och bindande normer för kvaliteten inom barnomsorgen. Så säger Gabriel Romanus: ”TI solidaritet med de köande föräldrarna kan vi inte tai den här frågan.” Jag tror att de föräldrar och barn som köar vill ha både en plats och en bra barnomsorg. Därför måste statsbidragssystemet utformas så att det stimulerar till både en bra utbyggnad och en god kvalitet. Och så kommer det en brasklapp på slutet: ”Men om kommunerna inte klarar friheten att förbättra kvaliteten, då skall vi återkomma.” Under många år har man sagt detta: Klarar kommunerna inte detta så får vi återkomma. Vad man i dag gör är att man överlämnar barnomsorgen helt åt kommunerna, och kommunerna kommer inte att klara detta. Så till frågan om flexibilitet. Där säger Gabriel Romanus: ”Vi skall på allvar undersöka hur vi skall använda resurserna. Vi skall utnyttja de befintliga resurserna bättre.” Detta leder faktiskt till försämrad kvalitet. Sanningen är den att resurserna är alldeles för små — det har de varit hela tiden — för att vi skall kunna få en bra barnomsorg.

Det är vad som kommer att ske när man skall använda befintliga resurser. Om det bara vore så att man skulle använda befintliga resurser så som begreppet ger ett intryck av, då vore man kanske inte så rädd. Men det ligger mycket annat bakom dessa farliga ord.

Herr talman! Jag noterar att Ivar Nordberg och jag är helt överens — det framgår också av utskottsbetänkandet — om att man i det här läget måste använda rätt stora ansträngningar åt att bättre utnyttja de resurser vi har. Det betyder inte att vi skall sluta att tillföra resurser till barnomsorgen — det måste fortfarande vara vad som sätts främst inom det begränsade utrymme vi har när det gäller att få nya resurser. Men detta räcker inte för att möta efterfrågan. Därför måste vi alltså utnyttja resurserna bättre. Jag tror inte heller att man i dag kan säga att det för varje kommun kommer att gå jämnt ut med hjälp av ett bättre resursutnyttjande. Det är bl.a. därför som vi i majoritetens yttrande säger att vi anser att man skall följa utvecklingen för kommunerna mycket noga. Men jag har litet svårt att följa med när Ivar Nordberg säger att det är fel om staten nu prioriterar allmän deltidsförskola, vilket man skulle göra enligt propositionen. Men vad propositionen föreslår är ju att all barnomsorg skall få samma andel, inte att någon skall särskilt prioriteras eller särskilt diskrimineras. Vad jag har sagt är bara att även om ni nu tar avstånd från detta i er reservation, så kommer ni säkert att finna att det i längden är omöjligt att försvara att deltidsverksamheten skall hållas utanför — både av rättviseskäl och av krångelskäl. Om man tar bort tvåtredjedelsregeln — och alla erkänner att den har överlevt sig själv — måste man också acceptera att deltidsgrupper får stöd. Annars måste man gå in igen med nya, krångliga regler, som vi inte vill ha. Dessutom är det ändå ganska svårt att försvara att här ger man stöd till daghem och här ger man statligt stöd till skolan, men den allmänna förskolan skulle man inte ge stöd. Av vilket skäl? Hur skall man i längden kunna förklara det? Man kan göra det under en övergångstid, men i längden är det omöjligt. Därför är det lika bra att ta det här steget, när man nu går över till ett enklare statsbidragssystem. Jag är medveten om att det här också är fråga om en omfördelning i övergångsskedet. Men jag påminner än en gång om att det ändå är ofrånkomligt, om man skall ändra på statsbidragsreglerna, att man får en viss omfördelning mellan kommuner. Accepterar man inte det, så kan man aldrig ändra på några regler. Man skall inte stirra sig blind på vad som gällt vid ett visst tillfälle, utan man skall vara öppen för att kommunerna kan utnyttja situationen till att ändra sin verksamhet och därmed dels få ut mer av de resurser de har, dels anpassa sig till de nya statsbidragsreglerna. Sedan får man följa utvecklingen och se till att det inte blir några skadliga verkningar. Det är ju det som utskottet har sagt i sitt betänkande.

Herr talman! Jag är för en god kvalitet, och det är bl.a. därför jag tycker att procentlinjen är bra; den ger ju mer stöd till dem som har högre kvalitet. Jag medger att spärregeln kan få olyckliga verkningar, och det är en av orsakerna till att man skall studera hur den slår. När det system som vi har nu infördes var vi eniga om att ge stöd bara till heltidsomsorgen och den integrerade deltidsomsorgen, men det har ju visat sig att det systemet inte fungerar längre. Skall man gå över till att ge stöd enligt procentmodellen, kan man inte i längden hålla deltidsverksamheten utanför. Det är det jag har försökt att visa. Men det finns ett skäl till. Vi anser att vi skall ha kommunal barnverksamhet också för de barn som har en av föräldrarna hemma, eftersom det har ett pedagogiskt angeläget syfte. Jag trodde att både socialdemokraterna och vpk var för det. Då borde de inte kritisera att också den verksamheten får en viss stimulans från staten. Inga Lantz frågade om motiven för att jag inte i dag kräver de normer som jag tidigare har varit anhängare av. Jag tyckte att jag ägnade ungefär sju minuter av mitt första inlägg åt att förklara det, och om det inte gick fram till Inga Lantz tror jag inte att det lönar sig att redovisa argumenten en gång till. Däremot vill jag gärna betona att detta att jag pekar på socialstyrelsens ansvar för tillsynen och för att ge råd inte är någon brasklapp, inte är något speciellt för den här verksamheten, utan en väsentlig del av socialtjänstlagen, som hänger samman med hela vår syn på socialstyrelsens roll. Jag vet inte om vpk var mot beslutet också i den delen när det gäller socialtjänstlagen och det beslut om socialstyrelsen som riksdagen tog tidigare, men det kan jag i så fall inte hjälpa. Vi andra anser att socialstyrelsen skall ha den rollen och att det är en viktig del av dess funktion att just utöva tillsyn. Om det är någonting i den sociala verksamheten — vare sig det är reglerat, som barnomsorgen har varit tidigare, eller mindre reglerat, som övriga delar av socialtjänsten är — som inte fungerar eller där standarden är för dålig, skall man också slå larm. Det tillhör socialstyrelsens ansvar. Jag tycker att det är en värdefull huvudprincip för lagstiftningen, som vi har också på andra områden, att det råder rätt stor frihet för kommuner och landsting — och för den delen också för andra verksamheter — men att en statlig myndighet utövar tillsyn och har till uppgift att slå larm. Vi skall inte gå in från statens sida och detaljreglera, godkänna ritningar och bestämma om allting, utan vi skall försöka ge kommuner och andra en frihet, som t.ex. kan utövas tillsammans av föräldrar, personal och i detta fall kommunalpolitiker.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar är mycket viktigt. De förenklingar i statsbidragsbestämmelserna inom barnomsorgen och på andra områden som föreslås i propositionen är mycket välkomna. Ivar Nordberg sade att vi har väntat länge på denna proposition, och det vill jag gärna instämma i. Men propositionen avgavs omedelbart efter det att den nuvarande regeringen tillträdde. Ivar Nordberg sade också att det var stora förväntningar på den här propositionen, och även det vill jag instämma i. Låt mig säga till Ivar Nordberg att en saklig granskning av de beslut som vi senare i dag kommer att fatta och en uppföljning av dem säkerligen gör att de tidigare förväntningarna kommer att infrias. Jag vågar dock påstå att den debatt som har förts — och som även Ivar Nordberg har deltagit i — mer har präglats av indignation än av saklighet.

Jag hade under åren 1977 och 1978 tillfälle att besöka ett stort antal daghem i kommuner från Norrbotten ner till Skåne. Där träffade jag och diskuterade med personal och ansvariga politiker. Vid dessa samtal kom det alltid fram att de nuvarande detaljregleringarna hade fördyrat och försvårat anpassningen och utnyttjandet av barnomsorgen. Därvidlag, Ivar Nordberg, utgjorde socialdemokraterna inget undantag. Kritiken var lika stark från socialdemokratiska socialnämndsordförande och kommunalråd som från andra. Ivar Nordberg talade här om att vissa kommuner förlorar på det föreliggande förslaget. De som har räknat fram siffrorna och de som kritiserar det nya statsbidraget har, som Gabriel Romanus nämnde, inte räknat in de fördelar och vinster som ligger i ett bättre utnyttjande av redan befintliga daghem. Det betyder alltså ett utökat antal barn i barnomsorgen. Jag kan inte säga att det förvånar mig att Ivar Nordberg reagerar när vi försöker skapa ett rättvisare system på detta område. Han sade att det råder total enighet om det nuvarande statsbidragssystemet, och det är riktigt. Däremot rådde det inte total enighet om det beslut som fattades år 1976 om statsbidrag till deltidsförskolorna. Även då motsatte sig centern, mot samtliga övriga partier, att det statsbidraget skulle tas bort. Kan inte Ivar Nordberg tänka sig att också de kommuner har gjort förluster som under åren efter 1976 inte har haft statsbidrag för den verksamheten? Är det en alldeles omöjlig tanke för Ivar Nordberg? Om vi nu fattar ett beslut om ett visst system och börjar tillämpa det, men finner att det inte fungerar riktigt bra, då får vi inte, Ivar Nordberg, vara så prestigebundna att vi inte kan ändra på det. Jag är medveten om — det har vi också sagt i utskottet — att vi måste följa upp även detta system. Blir det så att det inte fungerar tillfredsställande, då får vi naturligtvis på nytt se över det. Det nya system som vi nu skall besluta om — och som det har talats om i olika anföranden här — ger större valfrihet och bättre möjligheter för kommunerna att själva och utifrån sina egna utgångspunkter utforma sin barnomsorg. Det nya systemet kan — som jag ser det — också innebära att de knappa ekonomiska resurser som vi gemensamt förfogar över kan utnyttjas bättre och på ett mer effektivt sätt. I den debatt som har förts har det också ofta sagts att ett genomförande av propositionens förslag skulle försämra kvaliteten inom barnomsorgen. Personal och föräldrar har uttryckt sin oro över detta. Men jag vill understryka att de förslag som finns i propositionen och den skrivning som utskottet har gjort inte leder till någon försämrad kvalitet. Tvärtom kan kvaliteten höjas och barnomsorgen fungera bättre i kommunerna, om personalen, föräldrarna och barnen själva har större möjligheter till påverkan. Sedan vill jag säga att kvalitet inom barnomsorgen inte bara handlar om ytnormer och personaltäthet — det framgår ofta i debatten att man begränsar den till det, men det finns flera faktorer som påverkar barnomsorgen. Stora nybyggda lokaler, rationellt utformade, samt ett stort utbud av material är inte alltid en garanti för god kvalitet. Mindre lokaler, naturligt belägna i barnens hemmiljö, kan många gånger vara till fördel för verksamheten, eftersom kvaliteten i barnomsorgen i hög grad bygger på samspelet mellan barn, personal och föräldrar, på samspelet inom personalgrupperna och på hur dessa — med hänsyn till ålder och tidigare yrkeslivserfarenhet, som det står i propositionen — är sammansatta. Likaså är kontinuiteten i verksamheten mycket viktig ur kvalitetssynpunkt, liksom stabila vuxenkontakter är ett annat mycket viktigt kvalitetskrav. Daghemmen är nu i stort sett dimensionerade för heltidsutnyttjande. De resurser som vi har i dag och de resurser som kommer att stå till vårt förfogande i framtiden måste utnyttjas så, att så många som möjligt av dem som i dag står utanför barnomsorgen men som efterfrågar platser där också kan få sådana. Hur ser då efterfrågan på barnomsorg ut? Ja, det framgår ju av propositionen, men jag skall ändå ta upp några siffror här. Den undersökning som SCB har gjort på uppdrag av socialdepartementet visar i vilken utsträckning barnfamiljerna önskar få del av samhällets barnomsorg. Undersökningen visar att barnomsorg efterfrågades av hälften av alla förskolebarn, vilket motsvarar 348 000 förskolebarn. Av dessa önskades plats i daghem för 219 000 barn, i familjedaghem för 122 000 barn och i övrigt barnomsorg för 5 000 barn. En annan viktig fråga — som aktualiseras i denna undersökning och redovisas i propositionen och som är väsentlig för planeringen och utnyttjandet av barnomsorgen — är vilka vistelsetider som efterfrågas. Undersökningen visar att 65 26 eller 226 000 av de 348 000 för vilka barnomsorg efterfrågades behövde fyra eller fem dagar per vecka. Av dem behövde 194 000 barnomsorg under minst fem timmar per dag och 32 000 omsorg mindre tid än fem timmar per dag, medan 85 000, eller 24 96, behövde omsorg en till tre dagar per vecka, och 28 000 behövde en mer oregelbunden omsorg. Denna undersökning visar med all tydlighet att barnomsorgsbehovet är starkt varierande. Detta måste innebära att planeringen också måste ske utifrån det behov som föreligger. Behovet varierar mellan olika kommuner men också mellan olika delar inom en och samma kommun. Därför måste vi ha större flexibilitet i barnomsorgen i fråga om lokaler och barngruppernas storlek, bl.a. med hänsyn till barnens vistelsetider osv. Ett kvalitetskrav som ofta förs fram gäller personaltätheten. Antalet barn per anställd har successivt minskat i medeltal, och 1979 var 4,1 barn per årsanställd i daghemmen. Kostnaden per plats var 1980 enligt uppgifter från socialstyrelsen 41 500 kr. i medeltal. Många daghem har en beläggning på mellan 50 och 70 26, och det innebär en högre kostnad per barn. Om en kommun har en beläggning på 60 26 motsvarar det en kostnad per barn och år på ca 60 000 kr. Såsom statsbidragen i dag är utformade försvårar de ett effektivt utnyttjande av daghemsplatserna. Det som förvånar mig är att man när det talas om utbyggnaden av daghemsplatserna aldrig talar om utnyttjandet av daghemsplatser — det är ju ändå en mycket väsentlig fråga. Ivar Nordberg sade ändock här det positiva att det förslag som utskottet lägger fram kan innebära en bra barnomsorg i framtiden — jag tror att orden föll på det sättet. Det var ju ändå ett erkännande. Men när Ivar Nordberg går ut så hårt mot propositionen då det gäller normer och rekommendationer och talar om att det som utskottet har skrivit är ett svidande nederlag för eller underbetyg åt propositionen vill jag säga till Ivar Nordberg att jag faktiskt tycker att Ivar Nordberg har anledning att tala med litet mindre bokstäver. Socialdemokraterna har ju ett förflutet i denna fråga som absolut inte är något att skryta med. Jag tog upp frågan om deltidsförskolan litet grand, men jag skall inte utveckla detta, för denna fråga kommer Karin Israelsson att ta upp i sitt inlägg. Det beslut som vi skall fatta här om någon timme innebär en klar decentralisering. Vi överlämnar beslutanderätten om hur barnomsorgen skall utformas till kommunerna själva, eftersom det ju ändock är de som bäst vet hur den skall ordnas. Det är de som känner de lokala förhållandena och det är kommunerna som kan organisera förskolan med hänsyn till varje situation som råder och med hänsyn till barnens behov i resp. kommun.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

Herr talman! Rune Gustavsson sade att det i debatten varit mera irritation än saklighet. Det är väl sant till hälften. Det har varit irritation, men det har också varit en stor saklighet i debatten om barnomsorgen när det gäller att kritisera det förslag som framlagts från olika utgångspunkter. Rune Gustavsson säger att de statliga detaljreglerna har lagt hinder i vägen för en bättre kvalitet inom barnomsorgen. Man tar alltså den statliga detaljregleringen som ett alibi för att slippa fatta beslut om bindande normer som skulle garantera en bra barnomsorg. Rune Gustavsson säger vidare att fler platser skall kunna ordnas inom redan befintliga daghem. Vad innebär det? Det innebär, som jag försökt säga i tidigare inlägg, att i barngrupperna skall flera barn pressas in inom de befintliga resurserna, när det i stället behövs mindre barngrupper än vad som finns på många ställen i dag. All tillgänglig forskning visar också på behovet av att barngrupperna inte görs alltför stora och på att det behövs en ökad personaltäthet. Rune Gustavsson säger att kvalitet inte bara är ytnormer och personaltäthet minsann! Jo, de är mycket viktiga hörnstenar i fråga om kvaliteten. Tillgången till väl utbildad personal i tillräckligt antal är en av de viktigaste hörnstenarna. Barngruppernas storlek är en annan viktig hörnsten. Frågan om ytor är, liksom frågan om sex timmars arbetsdag, en viktig hörnsten när det gäller kvaliteten. Rune Gustavsson kommer sedan tillbaka till debatten om att platserna inom barnomsorgen inte utnyttjas på rätt sätt. Det finns faktiskt en undersökning som visar att frånvaro som gör att man inte utnyttjar resurserna — som det heter — och som beror på sjukdom, semester, mormorsbesök osv. kan hållas låg om endast heltidsplaceringar accepteras och om det inte förekommer några outnyttjade platser. Man kan ändå inte i dessa fall komma upp till ett platsutnyttjande som är mer än högst 80 96. Det är alltså fråga om en naturlig avgång när det gäller den faktiska närvaron, och jag tycker att vi bör komma ihåg det i denna debatt, där det gång efter annan klagas på att barnen inte är närvarande som de borde vara. De kan faktiskt inte vara närvarande från halv sju på morgonen till sex på eftermiddagen — och inte heller Rune Gustavsson kan mena att de skall vara det. Jag skulle vilja fråga Rune Gustavsson, liksom jag frågade Gabriel Romanus: Vad är orsaken till helomvändningen när det gäller att garantera en bra kvalitet inom barnomsorgen? Vad är den verkliga orsaken till att man nu struntar i dessa frågor?

Herr talman! Jag försvarade här detta nya förslag till nytt statsbidragssystem, Ivar Nordberg, men jag är inte så prestigebunden som Ivar Nordberg tycks vara, utan jag kan tänka mig att om inte detta system fungerar får vi tänka om. Men Ivar Nordberg vill tydligen hålla kvar det system som inte fungerar. Jag vill sedan säga till Ivar Nordberg: Ta inte ut segern i förskott! Vi har val nästa år i september. Underförstått var kontentan av Ivar Nordbergs anförande följande: Om det skulle bli så att vi vinner valet, så skall inte de kommuner som nu icke har statsbidrag till deltidsförskolan tro att de kommer att få det i och med en socialdemokratisk seger. Jag sade, Inga Lantz, att det var mer av indignation än av saklighet i debatten. Och den indignationen harlett till irritation. Det förstår jag mycket väl, därför att Inga Lantz ju inte är sen att spela upp indignationsnummer, bl.a. från denna talarstol. Jag har sagt att vi skall utnyttja de resurser som finns i daghemmen i dag, därför att daghemsplatserna inte utnyttjas på det sätt som de borde. Vi måste se till att befintliga resurser utnyttjas. Det innebär att vi med de daghem som vi i dag har skall kunna bereda fler barn som nu står utanför barnomsorgen tillfälle att utnyttja denna. Sedan rekommenderar också jag — Gabriel Romanus har tidigare gjort det —- Inga Lantz att läsa vad utskottet har skrivit om kvalitetsfrågorna.

Herr talman! För en vecka sedan besökte jag Västerås. Också där skulle man utnyttja befintliga resurser bättre. Man hade ett förslag — och det har diskuterats i andra kommuner också, har jag hört. Jag talade med personal på en barnstuga om det här. Barnen i fritidshem är ju väldigt hårt ansatta i den här besparingsjakten. Förslaget skulle få den effekten att barnen på morgonen skulle gå till ert ställe och möta en grupp av barn och nya lokaler. Sedan skulle de gå till skolan och därefter till sitt fritidshem. Barnen skulle alltså under dagen bollas mellan tre grupper. Att ”utnyttja de befintliga resurserna bättre” innebär således att man i många stycken behandlar barn som om de vore tennsoldater. Jag skulle vilja fråga Rune Gustavsson: Förstår Rune Gustavsson inte vad det här innebär för barnen — att det är väldigt dåligt för barnen? Det är en effekt när det gäller orden ”att utnyttja befintliga resurser bättre”. Förstår Rune Gustavsson inte vad det innebär för barnen? Förstår han inte att det innebär en kraftig kvalitetsförsämring för barnen? Om inte har han väldigt litet insikt i frågan och väldigt litet fantasi. I Till sist skulle jag vilja säga att det faktiskt är så, att barnen är vår framtid. Barnen måste få kosta. Det har här sagts från Karin Söders sida att det faktiskt, om man nu skall räkna i kronor när det gäller barns hälsa och framtid, är samhällsekonomiskt lönsamt att göra på detta sätt. Jag skulle vilja hävda att barn måste få kosta. Vi får inte räkna så kortsiktigt som man nu tvingas göra ute i kommunerna, därför att vi fattar beslut i denna fråga i dag här i riksdagen. Sedan har jag inte fått något svar från centern och folkpartiet på frågan varför man har ändrat sig så enormt när det gäller kvalitetsfrågorna. Jag beklagar, men jag har läst och läst detta betänkande, och ändå hittar jag ingen förklaring till den här undanflykten och helomvändningen.
Herr talman! Jag vill till Ivar Nordberg bara säga att jag inte har talat för en kommun eller en liten grupp av kommuner. Jag har talat för att vi skall skapa rättvisa mellan kommunerna. Och de resurser som finns i fråga om statsbidrag skall delas rättvist, så att inte en del kommuner helt får bekosta den här verksamheten med egna kommunala medel, utan att staten träder in. Sedan ännu en gång: Jag rekommenderar Inga Lantz att resa runt och diskutera litet grand ute i daghemmen och inte bara göra det inom ett litet område. Då tror jag att Inga Lantz skall finna att det är betydande resurser som i dag inte utnyttjas bl.a. på grund av de alltför detaljreglerade bestämmelserna. Barnen är vår framtid, och de måste få kosta. Ja visst, det är ju därför som vi prioriterar verksamhet av det här slaget. Men vi kommer ändå inte ifrån den ekonomiska biten. Vi måste ju se till att de medel som ställts till förfogande används på det bästa sättet samt att de som i dag inte får del av samhällets barnomsorg bereds den möjligheten.

Herr talman! Propositionen om förenklade statliga regler inom barnomsorgen understryker kommunernas ansvar för barnomsorgen. Det är ett stort och viktigt ansvar för utformningen av och kvaliteten på verksamheten, ett ansvar som jag är övertygad om att kommunerna kommer att förvalta väl. Familjen har huvudansvaret för barnens fostran och trygghet. Barnomsorg i olika former är ett viktigt komplement till familjen och ett nödvändigt stöd för föräldrarna. Det ligger ju i kommunens eget intresse att ge kommunens barn en kvalitativt bra och pedagogisk omsorg samt trygg uppväxttid. Möjligheterna att åstadkomma god kvalitet ökar också i och med att den statliga detaljregleringen slopas och man ges möjlighet att finna förnuftiga och goda lösningar anpassade efter behov och omständigheter. Särskilt ytnormen har många gånger varit ett direkt hinder för kloka, lokala lösningar. Den s.k. tvåtredjedelsregeln har förorsakat många problem. Kommunerna har i dag lång erfarenhet av barnomsorgen. De känner bäst till behov, omständigheter och förutsättningar och bör vara bäst ägnade att bedöma hur barnomsorgen skall utformas samt hur de skall möta den efterfrågan som finns. Dessutom säger socialutskottet i betänkandet att det bör ankomma på socialnämnden i varje kommun att fastställa riktlinjer för det pedagogiska arbetet inom förskolan i kommunen. Det är nödvändigt att personalen får en mer preciserad målsättning för sitt arbete och klara riktlinjer för verksamhetens innehåll. Regeringen bör enligt utskottet lägga fram en redovisning rörande målsättning och riktlinjer för riksdagen. Genom mer preciserade mål och riktlinjer får kommunerna ett gott stöd i arbetet med att vidareutveckla barnomsorgsverksamheten och att skapa god kvalitet. Ett sådant pedagogiskt program är vad vi från moderat håll krävt i många år. Väl utbildad personal är viktig för kvaliteten i barnomsorgen. Det är därför angeläget att understryka vikten av att kommunerna anställer personal som är utbildad för barnomsorgen, och att personal som är anställd men som inte genomgått utbildning får möjlighet att göra detta. Eftersom tillgången på utbildad personal successivt ökar, är det möjligt för kommunen att på det sättet slå vakt om kvaliteten i verksamheten. Propositionen föreslår att statsbidraget skall utgå med 40 26 av kommunens bruttokostnader. I bidragsunderlaget får ingå kostnader för daghem, fritidshem, familjedaghem, deltidsförskola och öppna förskolor. Detta innebär att det blir större neutralitet i fråga om bidrag till olika former av kommunal barnomsorg och att deltidsförskolan och öppna förskolor får statsbidrag, vilket är mycket positivt. Deltidsförskolan har en viktig pedagogisk och social funktion. Det är av mycket stor betydelse att barn i sexårsåldern får en samlad pedagogisk gruppverksamhet som förberedelse inför skolan, något som också framhålls i en motion av Görel Bohlin och Evy Möller. Att den öppna förskolan får statsbidrag kommer att innebära en stimulans till utbyggnaden. Den öppna förskolan är en viktig del i barnomsorgen, och den innebär bl.a. ett betydelsefullt komplement till familjedaghemmen. Den är också viktig för barn och hemmavarande föräldrar. Att särskild regel enligt betänkandet kommer att tillgodose enskilda institutioner är betydelsefullt ur kvalitetsoch valfrihetssynpunkt. En av förutsättningarna är att verksamheten är angiven i kommunens barnomsorgsplan. Jag vill därför framhålla vikten av att kommunerna tar med de enskilda institutionerna i sina barnomsorgsplaner. De enskilda institutionerna utgör en mycket värdefull del i barnomsorgen. De nya reglerna innebär att det blir större likställdhet mellan olika former av kommunal barnomsorg, och med detta följer större valfrihet. Visserligen återstår mycket innan total rättvisa och valfrihet åstadkoms för barnfamiljerna. Bl. a. måste skattesystemet ta hänsyn till hur många som skall leva på inkomsten. En vårdnadsersättning till småbarnsföräldrar skulle ge valfrihet mellan vårdarbete i hemmet och förvärvsarbete eller möjliggöra en kombination av förvärvsarbete och vårdansvar och valfri form av barnomsorg. Likaså bör avdragsrätt för styrkta barntillsynskostnader införas. Men den här reformen är ett steg i rätt riktning. Inte förrän man har skapat förutsättningar för reell valfrihet vet vi egentligen vilka behov och önskemål barnfamiljerna har. Vad vi vet i dag är att alla familjer inte är lika. Familjer och barn har olika behov, och för att möta dem måste vi skapa så mycket valfrihet och variation som möjligt. Familjerna får inte styras. Vi måste ha barnens bästa som riktmärke. Familjepolitiken måste vara inriktad på att ge valfrihet och rättvisa mellan olika sätt att fördela vårdarbete och förvärvsarbete och mellan olika former av barnomsorg. Jag vill understryka vikten av att familjeekonomiska kommittén snarast möjligt redovisar sina överväganden när det gäller en vårdnadsersättning. I propositionen föreslogs dock att det nya systemet skulle träda i kraft den 1 januari 1982. Från moderat håll har framhållits i motion 1980/81:2215 av Elisabeth Fleetwood och Birgitta Rydle att de nya reglerna då skulle innebära stora ekonomiska och även andra svårigheter för kommunerna, eftersom beslutet med anledning av propositionen fattas så sent att kommunerna inte hinner anpassa sin verksamhet efter den. I och med att det moderata kravet på att det nya statsbidragssystemet skall uppskjutas till den 1 januari 1983 tillstyrkts av socialutskottet, får kommunerna ett år på sig. De nya reglerna innebär ju att kommunerna får möjlighet att mycket effektivare utnyttja sina resurser. Kommunerna kan effektivisera sin barnomsorgsverksamhet utan att hindras av regelsystem som binder verksamheten i vissa organisatoriska former som egentligen inte har något värde i sig. Det system vi har i dag har medfört svårigheter och krångel just på grund av den statliga detaljregleringen, och därför kan en minskad statlig reglering leda till en förenkling av både den statliga och den kommunala administrationen och därmed också till besparingar. Kommunerna kan också lättare anpassa barnomsorgen till de krav, omständigheter och behov som finns i den enskilda kommunen. Men för att underlätta förändringar och förenklingar under året innan de nya reglerna träder i kraft föreslår utskottet, med stöd av sin initiativrätt, att regeringen skall kunna ge dispens från den s.k. tvåtredjedelsregeln vid beräkning av statsbidraget för 1982. Enligt propositionen kan bidragsnivån behöva omprövas då effekterna och erfarenheterna av det nya systemet kan överblickas. Utskottet framhåller att man därvid särskilt bör bedöma vilken effekt spärregeln haft, vilket jag anser viktigt att undersöka. Även i övrigt bör konsekvenserna av reglerna övervägas, bl.a. effekterna för kommuner som redan nu har en väl utbyggd omsorg på heltid. Detta är naturligtvis nödvändigt, även om jag är övertygad om att den minskade statliga regleringen av barnomsorgen kommer att ge kommunerna så goda möjligheter till effektivisering och anpassning att kommunerna kommer att klara av sitt ansvar för barnomsorgen på ett mycket bra sätt, i synnerhet som ikraftträdandet skjutits till den 1 januari 1983. I samband med utvärderingen bör möjligheten att göra en viss del av statsbidraget prestationsrelaterad övervägas, dvs. att bidraget utgår per barn ibarnomsorgen. Bidraget bör då alltså utbetalas per barn som får tillsyn inom ramen för den kommunala barnomsorgen med samma belopp oävsett tillsynsform. Bidraget skulle kunna utgå med helt resp. halvt bidrag för helresp. deltidsplatser. Om detta har hemställts i en motion av Nils Carlshamre m.fl. Motionen säger bl.a.: ”Fördelen med det av oss förordade prestationssystemet är uppenbar. Det stimulerar kommunerna till rationellt resursutnyttjande och medger möjlighet till god omsorg om ett större antal barn till en given kostnad. Kommunerna får största valfrihet. Enskilda initiativ, t.ex. förskolor i ideell, kristen eller annan enskild regi, blir än mer lönsamma att inrangera i barnomsorgsplanerna. Det är i nuvarande trängda ekonomiska läge synnerligen angeläget att ta vara på enskilt bedrivna komplement till den kommunala barnomsorgen. Från kommuner som anlitar enskilda förskolor är det omvittnat att kostnaderna för driften av dessa ligger synnerligen mycket lägre än i de rent kommunala förskolorna. Det kant.ex. röra sig om halva kostnaden utan att krav på kvaliteten i omsorgen behöver efter Det är därför betydelsefullt att utskottet klart har sagt att möjligheterna och effekterna av att i vart fall viss del av statsbidraget görs prestationsrelaterad bör belysas. Motion 1980/81:714 av Elisabeth Fleetwood och Ann-Cathrine Haglund behandlar frågan om huvudmannaskapet för fritidshemmen. Vi anser att det är angeläget att undersöka huruvida en ändring av huvudmannaskapet för fritidshemmen skulle underlätta samarbetet mellan olika fritidshem och skolan och därigenom medföra ett smidigare genomförande av den samlade skoldagen. Det är därför positivt att utskottet anser att regeringen bör överväga vilka konsekvenser den samlade skoldagen får för fritidshemsverksamheten.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

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1981/82:1 har en stor mängd motioner rörande barnomsorgen behandlats. Intresset för och kravet på en god barnomsorg är syftet med dessa motioner. Huvudskälet till betänkandet är dock den proposition som i våras lämnades till riksdagen och som behandlar bl.a. regelsystemets förenkling. För alla som praktiskt handlagt det nuvarande statsbidragsförfarandet ute i kommunerna upplevs de förenklingar som nu blir möjliga som mycket välkomna. Möjligheten att utnyttja befintliga resurser i form av småhus och lägenheter störs då ej längre av hinder i form av onödigt dyra ombyggnader. Kommunerna har i dag en bred erfarenhet av barnomsorgsverksamhet. I samarbete med personal och barnens föräldrar finns alla förutsättningar för att en god kvalitet för barnens bästa erhålls. Verksamheten har inte vuxit i den utsträckning som planerats. Detta till trots har barnomsorgen en mycket snabb tillväxt ute i kommunerna. Detta har för barnens del i alltför stor utsträckning inneburit att kvaliteten i barnomsorgen ej alltid varit hög. I utredningsbetänkandet Bra daghem för små barn beskriver man personalsituationen i ett flertal kommuner under uppbyggnadsskedet. Personal flyttar ofta mellan olika daghem. För barnen innebär detta att personal försvinner och ersätts av ny som i sin tur snart försvinner. Personalen som arbetar i barnomsorgen är ung och relativt nyutbildad och tillhör alltså själv i stor utsträckning kategorin småbarnsföräldrar. Personalomsättningen har varit störst i storstadsregionerna och då ofta i de områden där barnen också har de största sociala problemen. I den utsträckning som äldre personal tillkommer i takt med att åren går och yrkeserfarenheten växer kommer också dessa problem delvis att lösas. Hög personalomsättning drabbar i första hand barnen. Deras tillvaro splittras genom täta byten i vuxenkontakterna. Detta är olyckligt. Små daghem belägna inom bostadsområdet och med kontakter utåt till föräldrar och dagbarnvårdare och med öppen förskola ger för barnen en lugnare miljö. Det är viktigt att barnets kamratkrets behålls och att vistelsemiljön är den barnet känner till. Betydelsen av den öppna förskolans verksamhet kan inte nog understrykas. Jag hälsar med tillfredsställelse möjligheter till statsbidrag även för den verksamheten. I glesbygden ger den möjlighet för barn och föräldrar att träffa varandra. Under ledning av kunnig personal förmedlas kunskap om barns behov, och föräldrarna får kontakter och möjligheter till information och erfarenhetsutbyte. I förorter och bland invandrargrupper spelar den öppna förskolan också en mycket stor roll. Deltidsförskolan skall, enligt socialtjänstlagen, utgöra ett komplement till övrig förskoleverksamhet. Jag har mycket svårt att förstå de yrkanden man från socialdemokraternas håll lägger fram därför att man inte vill tillstyrka statsbidrag till deltidsgrupperna. Sverige består dock inte enbart utav tätorter. Vi har en stor landsbygd, och vi har glesbygd. För barn som bor i den miljön finns det också behov av denna verksamhet. Hittills har kommunerna varit skyldiga att ställa platser till förfogande, men utan att erhålla något statsbidrag. Jag kan intyga att det är en solidarisk reform som nu kommer att genomföras. Glesbygdskommunerna har ofta låg egen skattekraft och låg kvinnlig förvärvsfrekvens. Det har inneburit att en stor kostnad har lagts på dessa kommuner för denna verksamhet. Jag vill inte hålla med dem som påstår att det nya statsbidragssystemet gynnar de kommuner som inte byggt ut barnomsorgen. Jag kan ge många exempel på det motsatta och på att man i dag upplever nuvarande statsbidragssystem som synnerligen orättvist. Många beskriver situationen i de små kommunerna som katastrofal. Kravet på barnomsorg i dessa kommuner gäller oftast deltidsomsorg. Är då barnantalet lågt, finns det knappast underlag för daghem. Men jag kan försäkra att den barnomsorg som i dessa kommuner erbjuds i form av vistelse i familjedaghem är av mycket god kvalitet. Den förvissningen att deltidsförskolan fullgör en stor uppgift för barnen och har klarat av samarbetet med lågstadiet har övertygat oss om den stora betydelse denna omsorgsform har. Deltidsförskolan bedrivs regelbundet och med en planering som kan genomföras, då barnen går dagligen. Det besked som dessa kommuner nu får, att öppna förskolan och deltidsgrupperna erkänns som så värdefull verksamhet att statsbidrag utgår, hälsas med tillfredsställelse. I glesbygd kommer daghem inte att kunna öppnas. Familjedaghem anvisas när det finns behov av barnomsorg då föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Hittilldags har alltså dessa kommuner för sin verksamhet ej erhållit det statliga stöd som rätteligen borde ha kommit dem till del. Behovet av tillsyn och behovet av barnomsorg tycks ibland vara två skilda behov. Allt fler föräldrar väljer arbetstider som gör det möjligt för dem att själva vara tillsammans med sina barn så mycket som möjligt. Detta bör vara det naturliga — familjen är den fasta punkten i barnens tillvaro. Ytterligare möjligheter för föräldrar att välja att själva vårda barnen måste utredas. I familjeekonomiska kommittén arbetas, som det står omnämnt i utskottsbetänkandet, för en lösning i form av vårdnadsbidrag. Detta skulle ge en full valfrihet för föräldrar. Också frågan om tillsynen för föräldrar med kortare arbetstid måste lösas ute i kommunerna. De regelförenklingar som föreslås ger nu kommunerna större möjligheter att tillskapa sådana tillsynsformer som då krävs. Här klarar ett flexibelt system av förändringar, medan ett stelt, bundet system står sig slätt. Barnomsorgen är fortfarande en expansiv verksamhet. Många ”barnsjukdomar” tycks ha läkt ut, och nya former för att bereda barnen tillsyn och omsorg prövas. Barnens situation i dag kommer att prägla deras vuxentillvaro framöver. Därför prioriteras denna verksamhet i kommunerna, men även föräldrarna och boendemiljön har stor betydelse för barns uppväxtmiljö. Samhällsplanerarna har här ett stort ansvar. Närhet mellan arbete, boende och service gynnar inte minst barnen. Ett fortsatt offensivt arbete är nödvändigt inom flera områden av samhället för att tillgodose barnens behov. Detta gäller även inom barnomsorgen. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 1981/82:1.

Herr talman! Jag vill uttrycka min glädje över att utskottsmajoriteten har enats om ett statsbidragssystem för den kommunala barnomsorgen från den 1 januari 1983. Detta kommer — tillsammans med borttagandet av ett antal tvingande normer — förhoppningsvis att leda till att kommunerna kan använda knappa resurser på ett för barnen bättre sätt. Det kommer också att leda till en större rättvisa mellan tätortskommuner och glesbygdskommuner, genom att deltidsförskolan får del av statsbidraget. Enligt vår uppfattning, herr talman, får förslaget bara ses som en etapplösning. Även om kommunerna får större valfrihet i sin utformning av barnomsorgen leder det inte till större valfrihet för de barnfamiljer som föredrar andra vårdformer än den kommunala barnomsorgen. Det leder inte heller till större rättvisa mellan dem som har tillgång till kommunal barnomsorg och dem som inte har det. Ändå står det klart att köerna till den kommunala barnomsorgen under överskådlig tid kommer att vara mycket långa, såvida inte rättviseskapande insatser görs, och det av flera skäl. Först och främst tar inkomstbeskattningen i dag ingen hänsyn till hur många som skall leva på en inkomst. Skatten blir i stort sett densamma, vare sig det är en hel familj som skall leva på inkomsten eller en enda person. Detta har lett till att allt färre barnfamiljer kan klara sin ekonomi på en enda inkomst, även om de skulle vilja göra det. Det skatteförslag som har lagts fram av folkpartiet, centern och socialdemokraterna kommer inte heller att leda till några förbättringar för dessa familjer. Samtidigt stöds ensidigt en enda vårdform för barnen, nämligen den kommunala barnomsorgen. De föräldrar som avstår från sin lön för att själva ta hand om barnen får inget stöd, inte heller de som själva vill eller måste betala en dagmamma eller en barnflicka privat. Detta harlett till sådana köer till den kommunala barnomsorgen att många föräldrar som verkligen önskar en plats får vänta förgäves. Det har också beräknats att föräldrar till ungefär 150 000 småbarn som inte kan utnyttja den kommunala barnomsorgen eller som inte får plats där, måste betala en dagmamma eller en barnflicka svart för att över huvud taget ha råd eller möjlighet att förvärvsarbeta. Detta är naturligtvis orimligt, för barnfamiljerna, för dagmammorna, som går miste om social trygghet, och för skattemoralen. Hårdast drabbar den nuvarande familjepolitiken flerbarnsfamiljerna, som har minst möjlighet att utnyttja den kommunala barnomsorgen. Det kan ha sitt intresse att nämna att en trebarnsfamilj som har en enda inkomst måste ha en inkomst på över 103 000 kr. för att klara sig över existensminimum, dvs. för att uppnå en nivå som är lägre än lägsta folkpensionsstandard. Jag tycker det är intressant att nämna den siffran just därför att den s.k. brytpunkten för högavlönade har uppgetts ligga ungefär vid den inkomstnivån. I den allmänpolitiska debatten för några veckor sedan hävdade jag att denna förment så jämlika familjepolitik i mångt och mycket har blivit en politik för de starka. Är föräldrarna klara med sin utbildning och har fasta jobb när barnen kommer, får de ut betydande belopp i föräldrapenning det första året. Får de sedan plats på dagis och sedan på fritids och har barn som orkar med detta, samtidigt som de själva har jobb som de trivs med, kan de naturligtvis inte klaga på utformningen av samhällets stöd. Det kan uppgå till ungefär 400 000 kr. eller mer under ett enda barns första nio år. Men hur går det för ett par som får barn innan de är färdiga med sin utbildning, eller som bor på en plats där det är svårt för båda att få arbete, eller som inte fått plats på dagis, eller som har många barn eller som helt enkelt önskar ta hand om barnen själva under dessa få och snabbt flyende småbarnsår? Vilket stöd ger samhället dem? De får kanske 13 500 kr. i föräldrapenning det första året och ett enda lekskoleår. Och vilken valfrihet har den reellt ensamstående föräldern, om hon eller han inte orkar med att både förvärvsarbeta och samtidigt fungera som både mor och far för barnen? Stora daghemssubventioner eller kanske några år på socialbidrag är ofta de enda alternativ som bjuds. Det kan också ha sitt intresse att nämna att statistiska centralbyråns s.k. ULF-undersökning, där familjerna delades upp efter facklig tillhörighet, visade att ungefär dubbelt så stor andel av barnen i SACO-gruppen som i LO-gruppen drar nytta av den kommunala barnomsorgen. Förvärvsarbete för båda föräldrarna och daghemsvård för barnen är en bra lösning för många familjer. Men den passar inte alla, och den får därför inte ensidigt stödjas. Statistik från socialstyrelsen visar att mer än 138 000 förskolebarn saknade plats i den kommunala barnomsorgen i slutet av förra året. Bristen är särskilt stor när det gäller deltidsarbetande och för de minsta barnen. Samtidigt kan driftskostnaden för en nybyggd daghemsplats för ett barn under tre år beräknas närma sig 70 000 kr. om året. Den socialdemokratiska partikongressen har uttalat sig mot förslag om 20 000 nya daghemsplatser per år. Det visar att också socialdemokraterna är medvetna om att kommunernas möjlighet att bygga i kapp bristen är begränsad. Även äldreomsorg och handikappvård hör till de prioriterade områden som tillsammans med barnomsorgen skall rymmas inom den samhällsekonomiskt försvarbara, knappa ramen för utbyggnad. Även för dem som kanske inte har så mycket till övers för valfrihetstänkandet måste därför rättvisetänkandet spela en väsentlig roll när det gäller utformningen av familjepolitiken under de kommande åren. Herr talman! Vi menar att varje familj själv måste få söka sig fram till den lösning som passar den bäst när det gäller arbetsfördelning och när det gäller barnens vård. Samhället kan göra mycket för att underlätta en sådan valfrihet för familjerna, men det kan aldrig ske genom att man ensidigt stöder ett enda alternativ och missgynnar andra. Vi menar att man på sikt måste få ett skattesystem som tar större hänsyn till en familjs verkliga ekonomiska bärkraft, till hur många som skall leva på inkomsten. I avvaktan på ett sådant skattesystem är det särskilt viktigt att det samlade stödet till barnomsorgen läggs om, så att det blir mer rättvist fördelat mellan de föräldrar som kan och vill utnyttja den kommunala barnomsorgen och de föräldrar som vill eller måste ordna sin barnomsorg på annat sätt. Som ett första steg mot en lösning har vi motionerat om ett skattefritt vårdnadsbidrag på 4 800 kr. per barn mellan ett och tre års ålder, att betalas inom ramen för nuvarande stöd till barnomsorgen. Utskottet besvarar motionen med att hänvisa till familjeekonomiska kommittén. Utskottet säger: ”Enligt vad utskottet inhämtat behandlar familjeekonomiska kommittén f.n. olika frågor som avser införande av vårdnadsbidrag. Utskottet utgår från att kommitténs överväganden redovisas snarast möjligt.” Jag tolkar detta som att utskottet är enigt i sin inställning till att det är bråttom med att få fram en tillfredsställande lösning på dessa problem. Vi kommer för vår del att göra vårt yttersta för att så snart som möjligt få en lösning som innebär ett steg mot ökad valfrihet och ökad rättvisa och som på det sättet kan tillgodose alla barnfamiljer.

Herr talman! Det är mycket i den proposition och det utskottsbetänkande som nu behandlas som är bra. Det framgår inte minst av den stora enigheten i socialutskottet. Det är ett rättmätigt behov hos föräldrar som förvärvsarbetar att kunna känna sig lugna för att barnen under den tid föräldrarna arbetar får en trygg tillsyn. I det kravet instämmer vi alla. Herr talman! Jag skulle vilja säga något om barnen. Jag vill börja med att konstatera att det har skett en glidning när det gäller den vedertagna synen på förskolor sedan barnstugeutredningen en gång i tiden lade fram sitt betänkande. Och då syftar jag på en glidning i uppfattningen om barnens behov av förskoleplatser. Glidningen är märkbar på många sätt, och jag ser den delvis som ett nedvärderande av hemmet och familjen som uppväxtplats för barnen. Till riksdagens ledamöter har sänts en kopia av det anförande som Svenska facklärarförbundets ordförande höll inför några riksdagsledamöter. Jag citerar ur anförandet: ”Förskolan och fritidshemmet har blivit och är ett nödvändigt komplement till hemmet. Detta gäller alla barn oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller ej.” Herr talman! Det är det senare konstaterandet som jag reagerar mot och som på visst sätt återfinns i utskottets ställningstagande till olika motioner. Barn som har hemmavarande förälder bör inte få ta en dyrbar daghemsplats i anspråk. Att så ändå sker kan vi konstatera runt om i vårt land. Vi har på många orter en stor brist på daghemsplatser, men det finns också åtskilliga kommuner som har svårt att fylla sina förskoleplatser, och man fyller dem då med barn som inte har behov av tillsyn i så måtto att det finns en hemmavarande förälder i familjen. Först och främst: Fördelningen av platser i den kommunala barntillsynen blir med det nya statsbidragssystemet helt och hållet en rent kommunal angelägenhet. Jag tycker det är bra. Det hindrar emellertid inte att utskottet skulle ha kunnat göra några markeringar om vilka som egentligen skall anses berättigade till förskoleplats, eftersom det här trots allt rör sig om mycket stora kostnader för såväl stat som kommun. Vad socialutskottet säger saknar inte betydelse som riktlinje för kommunernas handlingssätt. Jag har själv under den allmänna motionstiden, då det nya statsbidragssystemet inte var känt, motionerat om att plats för barn med under lång tid hemmavarande förälder inte skall räknas som underlag för statsbidrag. Jag är helt medveten om det riktiga i att avslå motionen, eftersom en sådan beräkning inte är förenlig med det nya statsbidragssystemet. Jag kan däremot inte acceptera att man inte vill göra några som helst principiella uttalanden i fråga om det riktiga i att barn som kan få tillsyn i hemmet ändå utnyttjar daghemsplats. Än mer oroad blir jag av utskottets behandling av en motion av Göran Karlsson, i vilken framförs att barn till arbetslösa föräldrar som får arbete skall ha förtur till daghemsplats. Låt vara att det nya systemet inte ger underlag för att riksdagen skall bestämma om den kommunala fördelningen av daghemsplatser och att också den motionen avslås. Det är säkert riktigt. Men det är vad utskottet skriver med anledning av motionen som gör mig betänksam. Planeringsgruppen hade i sitt betänkande föreslagit att barn till föräldrar som blivit arbetslösa skulle ha rätt att behålla sin plats. När det gäller motivet därtill citerar jag: ”Vi vill emellertid framhålla att det för barnens del är angeläget att inte plötsliga avbrott görs i barnomsorgen.” Utskottet ansluter sig nu till gruppens uppfattning att det i och för sig kan vålla mer problem att låta barn till arbetslösa föräldrar få förtur än att behålla platserna. Vad är det egentligen man menar? Kanske är det i stället så att en ofrivilligt hemmavarande förälder skulle uppleva det som mycket positivt att få tillbringa tiden tillsammans med sina barn och förstärka samhörigheten med dem — något som ofta är svårt i den allmänna ruschen med tidiga daghemstransporter och sena hemkomster. Detta fordrar dock att man har visshet om att när arbete erbjuds står en daghemsplats åter till förfogande. Det har också blivit allt vanligare att kommunerna — med samma motiv: att avbrott i daghemsvistelsen skall undvikas — låter en familj som får ett nytt barn behålla daghemsplatsen för det andra barnet eller de andra barnen i familjen, detta trots att familjen har en hemmavarande förälder kanske ända upp till ett år. Detta är fel av två olika orsaker. Viktigast tycker jag är hänsynen till barnets känslomässiga utveckling. Kommunerna anser helt enkelt att det är bättre för barnet att få fortsätta på daghemmet trots att mamma är hemma med ett nytt litet syskon. Man förmenar därmed barnet att i hemmet få uppleva den så viktiga tiden av det nya syskonets första år. Vilka känslomässiga konsekvenser kan det inte få för barnet att på morgonen behöva lämna hemmet när det nya syskonet får stanna hemma hos mamma eller pappa? Självfallet bör vi också lägga ekonomiska synpunkter på ett sådant här förfarande. Har vi — stat och kommun — råd att betala höga kostnader för barn som inte har praktiskt behov av tillsyn? Svaret måste bli nej, och det är bara att hoppas att flertalet kommuner har mod att göra den bedömningen. Risken är dock stor, när det finns ett överflöd av platser. Vi skall inte glömma bort hemmet som en naturlig uppväxtplats. Det finns hem med många barn där det är praktiskt omöjligt för båda föräldrarna att arbeta — och det innebär inte att dessa barn får en sämre uppväxtmiljö. Vi— och därmed menar jag också socialutskottet — måste kunna erkänna att hemmet ofta, men inte alltid, utgör den bästa uppväxtmiljön för små barn. Skall vi till fullo acceptera Facklärarförbundets uppfattning att alla barn har det bäst på daghem, då har vi tagit ett stort steg mot ett samhälle där också alla barn skall uppfostras kollektivt — och ett sådant samhälle har vi moderater motsatt oss.

Herr talman! Det är med stor tveksamhet som jag läst och granskat regeringens proposition. Inte därför att jag är emot principen för bidragen — tveksamheten är beroende av den låga nivå som de föreslagna procentbidragen till barnomsorgen har. För de kommuner som inte är beredda att prioritera barnomsorgen kan bidragsnivån bli ett argument för att lägga armarna i kors och säga: Nu finns det inte längre pengar till daghem. De kommunalpolitiker som alltid varit emot kvinnors rätt att försörja sina barn kan nu få vatten på sin kvarn. Men politik är det möjligas konst, och det har inte minst folkpartiets kommunfullmäktigegrupp i Stockholm visat med sitt budgetförslag, där man, trots att man också föreslår oförändrad skatt, lägger sig på en högre daghemsutbyggnad än vad de andra partierna gör. Och om folkpartiet i Stockholms kommunfullmäktige kan finna utrymme, trots begränsade resurser, kan också andra partier göra det. Men vad som är avgörande i Stockholm är att väljarna ställer starka krav på en utbyggd barnomsorg. Framför allt i de berörda grupperna är det ett starkt krav att få en heltäckande barnomsorg. Det kravet finns också bland väljarna i många andra kommuner — det visar inte minst jämställdhetskommitténs utredning Kvinnors arbete, där 300 000 av de 500 000 kvinnor som i dag är hemma säger att de skulle vilja ha arbete om det fanns tillgång till arbete eller barnomsorg. Kommunalpolitikerna får därmed inte slå sig till ro utan måste tvärtom låta barnomsorgen fortfarande vara en starkt prioriterad verksamhet. Utskottet har behandlat propositionen, granskat den och stramat upp den. Av särskild betydelse i detta sammanhang är det uttalande som börjar i sista stycket på s. 31: ”Även i övrigt bör konsekvenserna av de nya reglerna övervägas, bl.a. såvitt avser effekterna för kommuner som redan nu har en väl utbyggd omsorg på heltid. I sammanhanget bör belysas möjligheterna och effekterna av att i vart fall viss del av statsbidraget görs prestationsrelaterat.” Nu skulle jag vilja ha en förklaring från Karin Söder, som tyvärr inte är här — jag tycker det vore en fördel om socialministern satt och bevakade denna debatt, eftersom hon vet vilka diskussioner det har varit om det föreslagna statsbidraget. Annars får någon representant för utskottsmajoriteten förklara vad detta ”överväga” betyder. Det är nämligen avgörande för det framtida ställningstagandet i fråga om barnomsorgen som kommer senare. Jag tror också att det mot bakgrund härav är viktigt att påpeka att folkpartiet, som har haft ett sammanträde med sin partistyrelse under helgen och behandlat motioner till sitt landsmöte, beslutat att det inte skall vara någon sänkning av statsbidraget i förhållande till nuvarande regler. Det betyder att regeringen måste återkomma till frågan. Jag vill ha närmare besked om vad detta med ”överväga” betyder, vilka konkreta former det vill ta. Vad jag starkt ogillat i socialdemokraternas förslag är att de inte vill att statsbidraget till barnomsorgen skall omfatta deltidsförskolan. Denna behöver ett starkt stöd, och den behöver också byggas ut för att omfatta alla barn. Enligt mitt förmenande bör den omfatta alla barn från tre års ålder. Det är ett krav som många har ställt i debatten under flera års tid. Det krävs därför att barn som inte deltar i den kommunala heldagsomsorgen också får del av det kulturutbud, det pedagogiska utbud och den gruppsamvaro som deltidsförskolan ger. Det är angeläget att deltidsförskolan byggs ut för barnens skull och för att kommunerna skall kunna erbjuda en mångfald av lösningar inom barnomsorgen som alternativ till den helt privata, som ofta är ett alternativ som påtvingats föräldrarna, oavsett deras förvärvsintresse. Någon form av stöd till alla barn är därför viktigt. Det är lika viktigt att kommunerna utnyttjar resurserna bättre än f. n. och framför allt att kommunerna tänker om vad gäller den centraliserade styrningen av daghemmen. Ge ett större ansvar till de enskilda daghemmen, så kommer också det kostnadsmedvetande som redan i dag finns hos personalen att bättre slå igenom! Herr talman! Principen om procentbidrag för all barnomsorg är viktig, men den föreslagna bidragsnivån är för låg. Utskottet har nu beslutat låta ikraftträdandet ske ett år senare. Det finns fördelar med detta. Men de krav som utskottet nu ställer på regeringens agerande i frågan om fortsatt utbyggnad av barnomsorgen kan också betyda att man kan åtgärda riskerna när det gäller heldagsomsorgen. För folkpartisterna i regeringen måste nu vad folkpartiets partistyrelse beslutat vara vägledande. Jag vill också säga några ord om de andra motioner som har behandlats i anslutning till denna proposition, bl.a. en av de moderata motionerna, 2217 av Ingegerd Troedsson m.fl., som tar upp kravet på ett vårdnadsbidrag som skall finansieras genom sänkning av statsbidraget till den kommunala barnomsorgen. Om man vill spela ut utsatta grupper mot varandra, då skall man göra precis som Ingegerd Troedsson och de andra moderaterna har föreslagit. Ett vårdnadsbidrag är ingen ersättning för kommunal barnomsorg. De allra flesta familjer vill förena arbete och familj, men det är ytterst svårt att klara av barnomsorgen med de krav på trygghet som de flesta föräldrar ställer, också med hänsyn till kostnaden för privat barnomsorg, och därför är inte vårdnadsbidrag ett alternativ till den kommunala barnomsorgen. Detta är alltså ett väldigt cyniskt förslag. Ingegerd Troedsson sade också i debatten att man skall ha ett alternativ till den enda barnomsorgsform som i dag erbjuds. Då skulle jag vilja säga att med det föreslagna statsbidraget kommer en mångfald lösningar på barnomsorgen att erbjudas, även om det är kommunerna som kommer att vara huvudmän. Vad är det för fel på kommunala trefamiljssystem, vad är det för fel på deltidsförskolan, vad är det för fel på den öppna förskolan? Det är väl inte att det är kommunen som arrangerar detta? Det är väl det huvudsakliga innehållet som skall vara avgörande? Enligt regeringens förslag till konstruktion av bidraget till barnomsorgen kommer tusen blommor att få blomma inom barnomsorgen, och det är också viktigt. Ingegerd Troedsson har även sagt att de i dag hemmavarande föräldrarna inte får ut särskilt mycket av samhället. Jag skulle vilja säga att det är en fantastisk sak som vår föräldraförsäkring i dag erbjuder. Utan att ha betalt in ett öre i skatt kan föräldrar det första året de är hemma med barnen få 13 000 kr. Man får också ett hemmamakeavdrag, och man får barnbidrag. De familjer med många barn där en av föräldrarna är hemma med sina barn får nu också flerbarnstillägg — det utbetalas till alla familjer. Den som är hemma och sköter sitt barn får från den 1 januari ATP-poäng för de första tre åren, och man får deltidsförskola för sina barn. Den föreslagna konstruktionen av statsbidragssystemet för barnomsorgen kommer att erbjuda större möjligheter för de familjer som är hemma och vårdar sina barn att också få del av den kommunala barnomsorgen. Detta är en hel rad åtgärder åt de familjer som har en hemmamake. Jag tycker det är viktigt att tala om det och inte skapa onödiga motsättningar mellan dem som har dagisplats och dem som inte har det och mellan dem som är förvärvsarbetande och dem som inte är det. Sedan vill jag säga något till Ingrid Sundberg, som tog upp frågan om barn vars föräldrar är hemma på heltid. Man måste komma ihåg att barnomsorgen fyller en väldigt viktig funktion för de barn som är utsatta i sina familjer. Tyvärr fungerar inte alla familjer i det här samhället så som vi skulle vilja att de gjorde. Det finns exempelvis alkoholism i många familjer. För barn i sådana familjer är den kommunala barnomsorgen väldigt viktig. Barn förstår inte varför man skall flytta på dem, när det är fråga om förändringar i familjesituationen. Om det kommer ett nytt syskon uppfattar det äldre barnet det många gånger som ett straff, om det skall behöva lämna sin dagisplats, sina kompisar och sin invanda miljö. Att föreslå något sådant är inte att ta hänsyn till barnen.

Herr talman! Jag skall inte offra många ord på Bonnie Bernströms inlägg. Jag tycker att det vittnar om en total okänslighet för att det finns människor i vårt land med olika önskemål och olika behov när det gäller barnomsorgen. Vårdnadsbidraget har aldrig någonsin utgetts för att vara en ersättning för kommunal barnomsorg. Men det är fel, som det är i dag, att många föräldrar som inget högre önskar än att få en plats för sitt barn i den kommunala barnomsorgen förgäves får vänta på plats, förgäves får stå i kö, samtidigt som det finns andra föräldrar som inget högre önskar än att under de här korta åren få vara hemma hos sina barn, om de hade den ringaste ekonomiska möjlighet till det. Jag hoppas innerligt att Bonnie Bernströms inlägg inte är representativt för folkpartiet. Om det är det skulle det betyda att den liberala valfriheten, som innebär att samhället skall försöka ge valmöjligheter för alla olika människor, helt har flugit sin kos.
Herr talman! Ingegerd Troedsson gör det enkelt för sig när hon förnekar att hon föreslår vårdnadsbidraget som en ersättning för den kommunala barnomsorgen. Om förslaget går ut på att de pengar som i dag går till den kommunala barnomsorgen i stället skall gå till vårdnadsbidrag, då blir det en ersättning. Det är mot detta som vi vänder oss. Valfrihet betyder att man har en mångfald av olika vårdformer att erbjuda familjerna. Med den föreslagna konstruktionen av statsbidraget till barnomsorgen kommer det att finnas en mångfald, som ger stöd åt alla grupper i samhället och också ger den valfrihet som är så viktig ur liberal synvinkel. Vad Ingegerd Troedsson föreslår är att man skall få tillbaka de problem som vi hade i början av 1970-talet, då man fick stå och stampa i kommunala daghemsköser utan att få plats. I dag får man plats i den kommunala barnomsorgen, även om väntetiden är lång. Man får dock plats till slut — det är viktigt att betona.

Herr talman! Bonnie Bernström är rörande okunnig om förhållandena på det här området. Om man väntar tillräckligt länge får man plats, säger Bonnie Bernström. Ja, det är klart. Men har man så stor glädje av en plats som man får när barnet är tio år, om man skulle ha behövt platsen när barnet var ett eller två år? Det är 138 000 som står i kö i dag. T. o. m. socialdemokraterna inser att det är orealistiskt att räkna med att man skall kunna bygga ut 20 000 platser om året. Det betyder att vi får räkna med att det är betydande köer hela 1980-talet igenom. Är det då inte önskvärt att man använder en liten del av det stöd som samhället i dag satsar på den kommunala barnomsorgen för att underlätta för de föräidrar som skulle föredra andra vårdformer och på det viset minska köerna till förmån för dem som föredrar kommunal barnomsorg? Alla grupper i samhället skall få stöd, sade Bonnie Bernström. Det är just det vi vill. Vi menar att den här vårdnadsersättningen skall komma alla barn till godo. Sedan kan man, när man fått det bidraget, själv välja vad som är bäst — att använda bidraget till att själv ta hand om barnen eller att använda det till att betala en motsvarande högre avgift för den kommunala barnomsorgen. De som använder sig av den kommunala barnomsorgen får ingen som helst försämring, men köerna minskar. Bonnie Bernström borde också förstå att det är ett samhällsintresse att vi får en rättvisare politik.
Herr talman! Ingegerd Troedsson slänger ur sig invektiv och tramsiga kommentarer. Jag skulle vilja kontra dem med att säga att Ingegerd Troedsson på ett rörande sätt visat en oförmåga att analysera siffror. 138 000 barn står i kö till den kommunala barnomsorgen, men de flesta av dessa barn är ett år. Så småningom, när barnen har fyllt tre år, har de flesta av dem fått en kommunal barnomsorg. Det är inte så, att det finns en konflikt mellan dem som har dagisplats och dem som inte har det, utan det är fråga om hur länge varje enskild förälder får vänta. Ingen behöver i dag vänta på kommunal barnomsorg tills barnet har fyllt tio år. Tyvärr är det kanske några som förlorar den kommunala barnomsorgen, när barnet fyllt sju år. Jag tror det är väldigt viktigt att betona att den föreslagna bidragskon struktionen ger ett stöd till alla familjer. Den ger faktiskt ett mycket angeläget stöd till hemmaföräldrar i dag. I debatten om hemmaföräldrar har man huvudsakligen koncentrerat sig på de materiella problemen och glömt bort de andra problemen som är mycket stora. Det är problem som gäller hur man skall kunna få några timmar per dag för sig själv, hur man skall kunna klara sina tandläkarbesök, hur man skall kunna få hjälp med lekskoleplats. När det gäller dessa problem ger den här bidragskonstruktionen en lösning. Man ger de föräldrar som är hemma ett oerhört viktigt stöd som också behövs för barnens skull. Detta förnekar alltså Ingegerd Troedsson.